Fru talman! Jag konstaterar att vår sjukvårdsminister, som tillika är biträdande socialminister, är sjuk i dag. Då hade det varit passande att socialministern själv hade infunnit sig här. Jag misstänker att det är han som är spindeln i nätet i fråga om detta med karensdagar. Vi, Centern har nog ganska många gemensamma åsikter om detta. Jag bara konstaterar det.

Fru talman! Den här debatten handlar om socialförsäkringens inriktning och anslag. Den borgerliga majoriteten gör helt klart att den svenska välfärdspolitiken skall läggas om, precis som Doris Håvik har påpekat. Det är värt att notera. Stat och kommun skall koncentrera sig på de uppgifter som ingen annan kan sköta, säger man också i årets finansplan. En omfattande nedrustning i offentlig verksamhet inleds därför. Nedrustningen som vi beslutade om här i riksdagen följs upp konsekvent och hårt i kommuner och landsting. Det upplever vi varje dag. Systemskiftet är i full gång. Där skingrar man också viktiga och gemensamma resurser. De borgerliga partierna har med detta tillkännagivit sin avsikt att frånträda den generella välfärdspolitiken. De gör det framför allt av ideologiska skäl. Folkpartiet medverkar i detta. Vi kan notera att så sker, Sigge Godin. Det är sensationellt med hänsyn till Folkpartiets tidigare bekännelse till den generella trygghetspolitiken. Vi socialdemokrater accepterar inte en utveckling i den riktning som regeringen och utskottsmajoriteten anvisar. Vi menar i stället att rättvisa, solidaritet och frihet också i framtiden skall karakterisera reformarbetet inom välfärdspolitiken. Det mest utmärkande för svensk välfärdspolitik är att den omfattar alla på lika villkor och inte bara de sämst ställda, som regeringen säger. Det är också att den finansieras solidariskt och att den styrs demokratiskt. Den är i allt väsentligt ett gemensamt samhällsansvar. Man skall inte kunna peka ut någon särskild person eller grupp, utan alla omfattas av trygghetsfrågorna. Alla medborgare skall ha ekonomisk trygghet och social service och vård vid behov. Det minskar också klyftorna i samhället. Den svenska välfärdspolitiken har av dessa skäl med rätta vunnit internationellt erkännande. Det märkliga i dag är, att när andra länder tar efter den svenska modellen och studerar den svenska socialförsäkringen, går den här regeringen motsatt väg, nämligen högerpolitikens väg. Till de mest uppseendeväckande nedskärningarna hör bl.a. förslaget om införande av karensdagar. Man envisas tydligen med att det skall komma ett sådant förslag. Ingen ersättning skall alltså få betalas ut under de två första dagarna vid ett sjukdomsfall. Karensdagar skapar ekonomiska klyftor i samhället. Det skulle också drabba vissa grupper mycket hårt. Det gäller dem som är mer utsatta än andra i arbetslivet, t.ex. i livsmedelsbranschen och inom vården. Framför allt barnfamiljer, låginkomsttagare och kvinnor kommer alldeles speciellt att drabbas av detta. Det gäller även löntagare med nedsatt arbetsförmåga som har tunga arbeten och jobbar i dåliga arbetsmiljöer. Både LO och TCO har räknat på detta. Effekterna kan för en LO-medlem uppgå till 4 000 kr./år. Det är naturligtvis oerhört kännbart. Det är en rejäl försämring som drabbar enskilda människor. Vi menar att karensdagar i sjukförsäkringen innebär en nedskärning som är djupt orättvis. Samtliga fackliga centralorganisationer, liksom landets handikapporganisationer, har framfört skarpa protester mot förslaget. Vi socialdemokrater har stor förståelse för den oro som många känner. Det är god ekonomi att få sköta sin hälsa. Det är god ekonomi för den enskilde och för landet att kunna vara hemma och sköta sin hälsa när man är sjuk. Det är oerhört viktigt. Då kan man återhämta sig mycket snabbare. Därför avfärdar vi detta förslag. Det har varit samstämmiga protester mot karensdagar, som jag sade. Jag kan inte finna någon som har backat upp det här förslaget. Regeringen borde redan här ha insett att detta förslag inte är acceptabelt. Därför borde man dra tillbaka det. I statsverkspropositionen i januari presenterade man detta och sade att det skall införas den 1 januari 1993. Det har tydligen varit en diskussion fram och tillbaka om när man skall lägga fram propositionen och vad den skall innehålla. Vi vet ännu inte hur det skall bli. I kompletteringspropositionen läser vi nu att det kommer ett förslag till hösten, men det skall först ut på remiss. Det är välbetänkt att höra arbetsmarknadens parter och att ta in skriftliga remissvar från dem. Min fråga till Sigge Godin är: Tänker man sedan i regeringen ta hänsyn till dessa remissvar? Det är oerhört viktigt. Vi vet alla vad arbetsmarknadens parter -- de som är mest berörda av detta -- hittills har sagt. Det skall bli intressant att se om man verkligen lyssnar på remissinstanserna. Det krävs förändringar inom socialförsäkringssystemet. Det är vi också införstådda med. Men man måste gå varsamt till väga och följa vissa principer. De förändringar som måste vidtas för att hålla kostnaderna nere och för att göra verksamheten effektivare måste slå rättvist. Det är detta som är viktigt. Karensdagar slår oerhört hårt mot vissa grupper,t.ex. de mest utsatta i tunga arbeten. Därför avvisar vi detta föslag. Den socialdemokratiska regeringen inledde ett omfattande och framsynt arbete för en reformering på välfärdspolitikens område. Vi vill utveckla arbetslinjen. Det hör till det viktigaste. Genom att minska antalet långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar, genom förebyggande åtgärder i arbetsmiljön och genom rehabilitering vill vi förbättra människors livskvalitet och minska utgifterna i sjukförsäkringen. Vi menar att det är den vägen som är den riktiga. Det är den vägen man måste gå -- aktiva insatser, rehabilitering, förbättring av arbetsmiljön och mycket annat -- inte göra orättvisa nedskärningar av det slag som regeringen nu föreslår. Vi underkänner därför dess förslag. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till vår reservation 2.

Fru talman! I regeringens budgetproposition anges att utgångspunkten för välfärdspolitiken skall vara att den skall gynna alla men betyda mest för de ensamma, de handikappade och sjuka och särskilt ta hänsyn till behoven för dem som inte själva kan uppnå en rimlig standard. Staten har det yttersta ansvaret för att alla medborgare ges en grundläggande trygghet vid arbetslöshet, sjukdom, ålderdom och handikapp. Dessa insatser skall finansieras gemensamt, och medborgarna skall betala efter förmåga. Jag har många gånger här i kammaren tagit upp att utgiftsökningarna inom inte minst sjukförsäkringen har trängt tillbaka andra mycket angelägna behov, exempelvis satsningar på att förbättra levnadsnivån för de handikappade. Trots de ökade kostnaderna höjs vårdbidraget för vård av handikappade barn. Efter flera års krav från Folkpartiet kan nu vårdbidraget skrivas upp till två och ett halvt basbelopp, samtidigt som det också görs förbättringar i merkostnadsersättningen. Fru talman! Jag noterar med tillfredsställelse att en enig riksdag har accepterat regeringens förslag i denna del. Fru talman! Det är nödvändigt att komma till rätta med såväl de samhällsekonomiska som de statsfinansiella obalanserna. Det behövs därför en systematisk och långsiktig plan för att minska de offentliga utgifternas andel av BNP. För socialförsäkringarna innebär detta en inriktning på att öka inslaget av självrisk för olika förmåner. Det är också väsentligt att på olika sätt öka sambandet mellan avgifter och förmåner. Regeringen föreslår därför att två karensdagar skall införas i sjukförsäkringen. Därmed höjs ersättningen den tredje dagen från 75 % till 90 %. Genom ett högkostnadsskydd skall särskilt utsatta skyddas. För att inte det skall råda någon tveksamhet, vill jag också påminna om att arbetsgivaravgiften skall höjas i motsvarande mån. Ett förslag om karensdagar kommer att presenteras för riksdagen senare i höst, när förslaget har remissbehandlats. Det är bra att Börje Nilsson tycker att det är en riktig åtgärd att skicka ut förslaget på remiss. Det har varit litet si och så under den förra regeringens tid vad som har remissbehandlats och inte. Och självklart, Börje Nilsson, värderar vi de remissvar som kommer in. Man skulle aldrig komma på tanken att skicka ut en remiss, om man inte avsåg att ta del av svaren. De skall självfallet värderas och ställas i relation till de ekonomiska realiteter som landet befinner sig i. I dagens betänkande redovisas också regeringens förslag till förbättringar vid ersättning för närståendevård. Regeringen föreslår att ersättning skall kunna medges även om den sjuke inte får sin vård i hemmet eller i annan enskild bostad. Det tycker jag är en utmärkt förbättring. Fru talman! Beträffande andra förändringar som föreslås vill jag säga att delpensionen har debatterats här och att andra talare kommer att ta upp frågorna kring föräldraförsäkringen. Förslag om ändrade läkemedelskostnader kommer att behandlas av kammaren vid en senare tidpunkt. I fråga om socialförsäkringsadministrationen följer regeringen upp de tidigare beslutade åtgärderna, vilka tillsammans med de förslag som utskottet lägger i dag kommer att innebära en sänkning av ohälsotalet och ett vidare arbete med att reducera långtidssjukskrivningar och förtidspensionering. Med anledning av Ny demokratis krav på avveckling av FAS 90 kan jag informera kammaren om att regeringen nyligen beslutat att skrinlägga FAS 90 avvecklas eller inte. Någon besparing i miljardklassen, som Ny demokrati påstår, blir alltså inte fallet. Fru talman! Så över till kommentarerna till oppositionens motioner och reservationer. Börje Nilsson poängterade, att den samhällsekonomiska utvecklingen i och för sig kan kräva omprövning av såväl regler som organisation för att hålla kostnaderna nere och för att göra verksamheten effektivare. Den socialdemokratiska regeringens reformarbete skall fullföljas med kraft, säger man. Den argumentationen utmynnar i att det är angeläget att fortlöpande följa systemens utveckling vad gäller kostnader, fördelningseffekter och risk för resursläckage. Vi konstaterar att av det ekonomiska ansvaret för samhällsekonomin syns inte ett spår. Socialdemokraterna nöjer sig med att följa utvecklingen. Att medverka till några som helst besparingar som drabbar folkflertalet låter sig inte göras med socialdemokratisk politik. Men vad det handlar om när man skall göra stora besparingar är ju att alla måste bidra. Socialdemokraterna, drabba låginkomsttagare och kvinnor samt löntagare med tunga arbeten och dåliga arbetsmiljöer. Några sådana tankar hade Socialdemokraterna uppenbarligen inte när sjuklön infördes och ersättningen sänktes till 75 % de tre första sjukdagarna. Att besparingar måste göras även i sjukförsäkringen borde väl stå klart efter de prognoser som redovisades i fredags i kompletteringspropositionen. Det skulle vara intressant att höra Börje Nilssons kommentarer till det ekonomiska läget. I Vänsterpartiets argumentation talas om att karensdagar gynnar arbetsplatser med hög korttidsfrånvaro. Om besparingen av karensdagarna dras in till staten, kan väl rimligen inte den enskilda arbetsplatsen gynnas av detta. Låt mig också säga att Vänsterpartiet kräver att kompensationsnivån i sjukförsäkringen skall återställas. Att sänka ersättningen till maximalt 5,5 basbelopp, som Vänsterpartiet föreslår, innebär inte att statskassan kompenseras. Den ekonomiska beräkningen verkar mera vara gripen ur luften än utgöra någon övertänkt ekonomisk kalkyl. Från Ny demokratis sida talas om att ett nytt anslagssätt skall tillämpas vid långtidssjukskrivningar. Partiet anser att de verkligt sjuka skall sjukpensioneras och därmed avföras ur rehabiliteringssystemet. Samtidigt skall sjukpenningen sänkas till 70 % av lönen för de långtidssjukskrivna. Fru talman! Tidigare år har riksdagen varit helt enig om att med alla medel rehabilitera långtidssjuka, så att de kan komma tillbaka till förvärvslivet. I Ny demokratis Sverige klämmer man åt de långtidssjuka och förpassar dem till pensionssystemet. Det är något nytt här i riksdagen. Fru talman! Vid en genomgång av Socialdemokraternas motion om den ekonomiska politiken finner jag ingenting av den ekonomiska insikt som syntes växa fram i samband med att sjuklön och sänkt ersättningsnivå infördes i fjol. Nu finns enbart ett oppositionsparti som seglar i medvind genom att inbilla medborgarna att höjda skatter, ökade socialförsäkringskostnader och obefintlig tillväxt ger Sverige bättre konkurrenskraft och ökad sysselsättning. I Långtidsutredningen som presenterades i dagarna finns ingenting av den ohämmade utgiftslusta som Socialdemokraterna hänger sig åt. Ni tycker tydligen att utgifterna och socialförsäkringarna skall få fortsätta i samma rasande takt. Man nöjer sig med att följa utvecklingen. Vad innebär det att följa utvecklingen, Börje Nilsson? Ni litar på att regeringen och övriga partier i riksdagen tar det ekonomiska ansvaret för landet. Då är det klart att man kan sitta med armarna i kors och följa utvecklingen. Fru talman! Jag nöjer mig med detta tills vidare.

Fru talman! Sigge Godin säger att man skall rätta sig efter remissinstanserna när det gäller karensdagar. Det är naturligtvis värdefullt. Jag drar den slutsatsen att om de säger nej, läggs inte något förslag om karensdagar fram. Det är den slutsats jag drar av debatten. Vi kommer naturligtvis att följa detta. Det skulle ha varit värdefullt om man hade skickat också förslaget om delpension på remiss. Det är synd att det inte har gjorts. Det borde ha skett innan förslaget lades fram för riksdagen. Det är också ett genomgripande förslag. I denna debatt förs ofta fram att man vill ordna upp ekonomin. Den socialdemokratiska regeringen gjorde mycket viktiga förändringar tidigare för att korrigera den ekonomiska obalans som fanns. Jag vill också säga att vi hade ett ganska bra utgångsläge i fjol höstas. Den enda vägen, som man nu går, leder rakt in i krisen. Det ser vi varje dag. Den går rakt in i krisen så det brakar om det. Det gynnar framför allt rika. Vi hörde av Gullan Lindblad att det är de sämst ställda, de svaga grupperna som skall drabbas. De får ta på sig detta, medan man i stället gynnar de rika grupperna. Sigge Godin säger att det inte räcker med att följa utvecklingen och att kostnaderna rasar i väg mycket snabbt. Men i stället för att göra ingrepp i socialförsäkringarna med karensdagar, måste man följa den linje vi valde 1990 och 1991. Vi lade då fast ett helt program, där arbetslinjen framhölls. På det sättet får man verkligen ner antalet långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar. Det är den vägen man måste gå, genom att sätta in en aktiv rehabilitering. Det är realistiska och riktiga åtgärder. Det är beklagligt att man inte driver denna linje hårdare utan nu går in för nedskärningar i sjukförsäkringen i form av karensdagar. Det är en beklaglig linje som vi inte ställer upp på.
Fru talman! Jag har inte sagt att vi skall rätta oss efter remissvaren när det gäller karensdagarna, Börje Nilsson. Det finns ingen regering i detta land som någonsin har rättat sig efter alla remissvar. Vad man skall göra är att värdera remissvaren. Det är därför vi skickar ut frågan på remiss. Sedan värderar vi resultatet, och vi tar det ekonomiska ansvaret. Börje Nilsson fortsätter på samma tema som Doris Håvik, att det är de svaga som drabbas. Om det inte finns en stabil ekonomi i landet, drabbas de svaga. För att det inte skall bli verklighet måste vi, folkflertalet, hjälpa till litet på marginalen. Gullan Lindblad sade att det handlade om 2 %. Det är så mycket vi måste hjälpa till att samla in, för att rädda de svaga i vårt välfärdssamhälle, så att vi kan ha en generell välfärd. Uppfattningen att vi skall ha en generell välfärd delar vi alla. Börje Nilsson talar om att Socialdemokraterna lade fast ett helt program. Det handlade om arbetslinjen, rehabilitering, sjuklön och sänkt ersättningsnivå. Då fanns det inga delade meningar om att det var den vägen man skulle gå. Min fråga är fortfarande: Varför tänker ni inte på att en sänkning av ersättningsnivån drabbar så hårt, när ni kritiserar ett eventuellt införande av karensdagar, och säger att det drabbar på ett oskäligt sätt? Vi kommer säkert tillbaka till den debatten senare i höst. Låt mig tala om för Börje Nilsson, om han inte har förstått det, att den sänkning av ersättningsnivån som vi var överens om och som vi har i dag innebär tre kvarts dag. Till detta skall man lägga drygt en hel dag. Det kan inte vara en katastrof för korttidssjuka människor att avstå den marginella delen. Jag betvivlar att det handlar om några 4 000 kr., som Börje Nilsson försöker få det till. Samtidigt finns det skäl att fråga Börje Nilsson om inte välfärden gäller för de långtidssjuka och de handikappade, om man inte skall se till att de har trygghet och en god vård och kommer tillbaka till jobbet, som ni talar om. Då måste vi se till att ekonomin fungerar. Det kanske finns skäl att ta en ekonomisk debatt och försöka ägna den åt hur vi skall kunna samla ihop resurser som gör att välfärdssamhället fungerar och kan byggas ut. Tack och lov kommer ett förslag i höst som gäller de handikappade, det glömda Sverige, de som inte någon värnat om tidigare. Låt oss hjälpas åt att höja standarden för de människorna, som verkligen är på livets skuggsida, i stället för att gräva ner oss i långa debatter om huruvida korttidssjuka människor skall avstå en mycket liten del för att klara välfärdssamhället och ekonomin och få tillbaka jobben och sysselsättningen för de arbetslösa.
Herr talman! Sigge Godin säger att folkflertalet skall hjälpa till att få ner kostnaderna för socialförsäkringen. Men karensdagar drabbar ju alldeles speciellt de svaga, utsatta grupperna. Också de handikappade, som Sigge Godin åberopade här, drabbas. Det finns många handikappade med allergier och andra besvär som måste vara hemma från jobbet ofta. De kommer att drabbas av detta, det är helt klart. Den allmänna politik som regeringen för gynnar på olika sätt andra grupper, de rika och förmögna. Det är en orättvis fördelningspolitik. Skall man hålla kostnaderna nere krävs aktiva insatser, men inte av det slag som de åtgärder ni nu genomför. Det program vi lade fram var realistiskt och bra. Där ingick rehabilitering. På det sättet kan människorna återföras till arbetslivet, och det är oerhört viktigt att det kan ske. Detta är en oerhört viktig fråga även för folkhälsan. Det är väsentligt att människor verkligen har råd att vara hemma när de är krassliga. Det är ekonomiskt vettigt för samhället att man verkligen kan stanna hemma när man känner sig dålig. På det sättet kan man komma tillbaka mycket snabbare till arbetslivet och ge mer. Det är arbetslinjen via rehabilitering man skall gå och inte via de orättvisa nedskärningar som regeringen nu gör.
Herr talman! Låt mig börja med en fråga som är mycket intressant. Börje Nilsson säger att man skall ha råd att vara hemma när man är sjuk. Jag skulle gärna vilja veta varifrån det argumentet har kommit. Det använde ni inte när det gällde att sänka ersättningsnivån till 75 % för de tre första dagarna. Sedan mötte vi det argumentet ute i samhället. Varför löper inte Börje Nilsson linan ut och säger att ni bedömde frågan fel, att ni inte heller vill ha en sänkt ersättningsnivå, därför att man då inte har råd att vara sjuk? Ni har aldrig antytt det, utan ni har bara konstaterat att ni måste göra de här besparingarna, och då var ni glada över att bl.a. Folkpartiet var berett att ställa sig bakom dem. Vi tycker att det var rätt väg att gå, också att införa sjuklön. Argumentet håller inte, dvs. att människor inte skulle ha råd att vara hemma därför att de korttidssjukskrivna drabbas, som Börje Nilsson nu säger, av två karensdagar. Låt mig återigen poängtera att det skall göras undantag för kroniker. Det görs i dag, och det finns inget skäl att ta tillbaka det beslutet. Det skall finnas ett högkostnadsskydd, så att man inte drabbas oskäligt. Det finns i dag. Vi har inga delade meningar på den punkten. Det räcker inte, Börje Nilsson, att sitta med armarna i kors och tro att utvecklingen löser det här problemet. Vi måste gå vidare. Arbetslinjen skall gälla. Rehabiliteringen skall skötas och utvecklas. Arbetsmiljöerna skall förbättras. Men det räcker inte. Folkflertalet måste också på marginalen hjälpa till att skapa ekonomi för att fortsätta det här viktiga arbetet för framför allt de långtidssjuka och förbättra också för de svaga grupperna i samhället. Det är den vägen som vi vill gå. Jag trodde, Börje Nilsson, när ni förstod att man måste införa sjuklön och sänka ersättningsnivån, att ni hade fattat att det är den vägen som man måste gå för att klara de enormt stora utgifter som vi har i vårt socialförsäkringssystem. Tydligen var det en sak som ni förstod när ni satt i regeringsställning, men i dag har ni lämnat det därhän och tycker att det är lugnt och fridfullt att sitta med armarna i kors och säga att vi får studera utvecklingen. Utvecklingen går med rasande fart åt fel håll.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 8 behandlas också anslagen till föräldraförsäkring och vårdbidrag för handikappade barn i budgetpropositionen och i proposition 106 om förbättringar av vårdbidraget och förenklingar av regler för sjukpenning i samband med föräldraledighet. Vi socialdemokrater har redovisat vår uppfattning i två partimotioner, om rättvisa i socialförsäkringen och om socialpolitiken. Låt mig, herr talman, först deklarera att vi är överens om förslagen om förbättrat vårdbidrag för handikappade barn och om förenklingarna av reglerna för sjukpenning i samband med föräldraledighet. Men där upphör enigheten. Dagens debatt förs naturligtvis med anledning av utskottets betänkande, men den förs också mot bakgrund av den senaste tidens debatt om de olika förslag till vårdnadsbidrag på bekostnad av barnomsorgen och föräldraförsäkringen som regeringspartierna nu tvistar om och som djupt oroar de unga familjerna. Den förs mot bakgrund av den växande proteströrelsen runt om i vårt land, mot de samlade effekterna av den sociala nedrustning som nu pågår och som drabbar jämställdheten, barnen, kvinnorna och familjepolitiken mycket hårt. Den förs också mot bakgrund av de förslag och avsiktsdeklarationer om ytterligare försämringar som redovisas i kompletteringspropositionen och regeringens förslag om den kommunala ekonomin. Det är ingen överdrift att säga att regeringen och regeringspartierna är i färd med att i grunden förändra Sverige: bort från den generella välfärdspolitiken, bort från folkhemmet, bort från jämställdheten och världens bästa familjepolitik. Det som nu pågår är någonting utomordentligt allvarligt. Det låg en genial tanke bakom Per Albin Hanssons folkhemsbegrepp. Det var ett försök att ordna livet i det moderna samhället på ett sådant sätt att varje människa skulle få möjlighet att, som Hjalmar Branting en gång uttryckte det, förverkliga sina bästa stämningars längtan, därför att han eller hon levde i frihet och trygghet. När folkhemstanken kombinerades med jämställdhetspolitiken togs ytterligare ett mycket viktigt steg i riktning mot arbetet att försöka ordna livet på ett mänskligt sätt i det moderna samhället. Det är vi socialdemokrater som har byggt ut jämställdheten och världens bästa familjepolitik. Vi har gjort det för att kvinnorna skulle få ett bättre liv -- men också för männen och allra mest för barnen. Det kan jag och andra kvinnor i min generation säga med en alldeles särskild känsla och stolthet över att vara socialdemokrater. Jämställdheten och barnen var min generations stora projekt. Det var vi som gjorde revolt mot de orättvisor som drabbade oss och våra mammor. Det var vi som fick partiet och fackföreningsrörelsen att ställa sig i spetsen för det reformarbete vi ville ha. Vi krävde rätt till utbildning, arbete, egen skatt, egen social trygghet, egen pension. Vi krävde också respekt för det kvinnliga kulturarvet, för konsten att vårda och upprätthålla livet. Vi hade en vision om det fullvärdiga livet, där alla -- män och kvinnor, rika och fattiga -- kunde växa efter sin egenart och hjälpas åt, med barnen, på jobbet, i facket, i samhällsarbetet. Hela samhället skulle utformas med barnens behov i centrum. Varje unge skulle få den bästa starten i livet. Och det samhället, där barnens behov är den självklara utgångspunkten för hur vi ordnar liv och arbete, där det kvinnliga kulturarvet respekteras, där många kvinnor finns med bland beslutsfattarna, skulle bli ett bättre samhälle för alla. De män som levde i ett sådant samhälle skulle bli bättre, friare, starkare, varmare och modigare män. Så tänkte vi. Och vi fick med oss männen, partiet och facket i det arbete som krävdes för att förändra samhället. På den tiden stod Folkpartiet på vår sida. Vi har nu kämpat hela vårt liv med att förverkliga vår vision. Vi har ofta slitit hårt med dubbelarbete -- många av oss utan dagis och föräldraförsäkring -- men vi har burits av visionen att kunna ge våra barn och barnbarn chansen att leva det fullvärdiga liv som vi drömde om. Det har skett en revolution i det svenska samhället på en generation. Svenska kvinnor är unika. De arbetar mer, har mer makt och inflytande, men de föder också fler barn och är friskare än kvinnor i andra länder. Svenska män är unika i sitt sätt att ta ansvar för familjen. Och svenska barn är unika; de är friskare och lyckligare än barn i andra länder. Man kan säga att det som har varit grundbulten i den här politiken är två saker, nämligen barnomsorgen och föräldraförsäkringen, som är unika i sitt sätt att ge unga människor frihet att forma sina liv efter hur det passar dem och ta aktivt ansvar för sina barn. Det är ingen slump att det föds fler barn här än i något annat industriland. Det är ett uttryck för att unga människor har tyckt att det har känts tryggt att sätta barn till världen i det samhälle som vi har byggt. Därför blir vi faktiskt utom oss när den borgerliga regeringen och dess likasinnade i kommunerna snyter jämställdheten och världens bästa familjepolitik framför näsan på våra barn och barnbarn, när vi äntligen tyckte oss vara framme vid målet. Nu när vi är nära målet -- full behovstäckning i barnomsorgen -- börjar daghem stängas och dagmammor avskedas, trots att det finns barn som behöver dem. I stället för att bygga ut det sista steget i föräldraförsäkringen vill man stjäla pengar från den till ett vårdnadsbidrag som ingen ändå kan leva på och som inte hör hemma i modern familjepolitik. Det blir kvinnorna som drabbas -- flerdubbelt. Det är våra döttrar som förlorar dagisplatsen, och de skall nu behöva leva med samma eviga oro som vi. Det är våra barnbarn som far illa när barngrupper splittras och flyttas om, när kvaliteten sjunker och när föräldrarna tvingas till byten och provisorier. Det hade vi inte tänkt oss att behöva uppleva igen. Regeringens planer på att betala vårdnadsbidraget med pengar från föräldraförsäkringen eller barnomsorgen innebär ett sabotage mot kvinnorna, jämställdheten och rättvisan. Det förslag som är minst dåligt och som anses vara det som Bengt Westerberg står för innebär faktiskt att en ensamstående lågavlönad mamma skulle förlora 1 000 kr. i månaden när hon är föräldraledig. De andra partiernas förslag är mycket värre. Med moderaternas förslag skulle en ensamstående tvåbarnsmamma förlora mer än 4 000 kr. i månaden. Vi kommer att bekämpa denna politik med alla medel. Vi vill bygga ut föräldraförsäkringen, höja barnbidraget och se till att alla barn får bra barnomsorg. Det är också kvinnorna, gamla och unga, som kommer att förlora jobben med regeringens och de borgerliga kommunernas politik. Det är kvinnorna som kommer att få ta hand om de barn, gamla och handikappade som vi inte längre tar gemensamt ansvar för. I spåret av regeringens politik växer det fram en armé av svarta dagmammor utan social trygghet och pension. Naturligtvis drabbas kvinnorna mycket hårt av arbetslösheten, särskilt när de dessutom straffas med att förlora dagisplatsen när de blir arbetslösa. Kvinnorna drabbas värst av karensdagar, slopad delpension och nedskärningarna i vuxenutbildningen. Detta sammantaget kommer att leda till att många kvinnor åter blir så beroende av sina män att de inte kan välja fritt hur de skall leva. Det kommer även att leda till att vi återgår till det system där kvinnor blir fattigpensionärer mot slutet av livet. Det hade vi verkligen tänkt att få slippa föra vidare till nya generationer. Jag vill också säga att männen med denna politik nu riskerar att förlora den nära kontakt med sina barn som de äntligen har fått chansen till och att barnen kommer att förlora sina pappor. Det här skulle inte vara möjligt om Folkpartiet hade stått fast vid den politik som man varit med om att genomföra. Men nu har Folkpartiet bytt sida, och nu hjälper Folkpartiet högerpartierna att avskaffa och riva upp jämställdheten och världens bästa familjepolitik. Herr talman! Vi socialdemokrater kommer inte att finna oss i det som borgerligheten nu tar sig före. Vi tänker ta kampen en gång till för jämställdheten och för en familjepolitik som är bra för barnen, för kvinnorna och för männen. Därför säger vi nej till vårdnadsbidrag. Därför säger vi nej till försämringar i barnomsorgen. Vi socialdemokrater vill ha en bra barnomsorg för alla barn. Vi vill fortsätta att bygga ut föräldraförsäkringen så fort det finns ekonomiska förutsättningar för det. För oss är en utbyggnad av föräldraförsäkringen den högst prioriterade reformen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 i socialförsäkringsutskottets betänkande 8.

Herr talman! Jämställdhet och jämlikhet har varit mål som vi i vårt land har arbetat för att genomföra när det gäller förhållandet mellan kvinnor och män. Vi ser fortfarande stora brister när det gäller lika lön för lika arbete eller när det gäller ansvaret för familjens situation. Många kvinnor lever ensamma med sina barn och får därigenom en tung börda för fostran och tillsyn. Barnens möjlighet till kontakt med båda föräldrarna brister i många familjer som har separerat. Det är barnen som far mest illa i dessa situationer. Långa arbetsresor och stressande arbetsuppgifter bidrar till att kvinnor i större utsträckning än män är sjukskrivna, förtidspensionerade och allmänt sjuka. Små möjligheter att påverka sin arbetssituatuion bidrar till denna utveckling. Man bör nog ställa frågan om det är detta pris som den svenska kvinnan har fått betala för sitt ekonomiska oberoende. Vad var det som gick snett? Jo, jag tror att man inte tillräckligt mycket tog hänsyn till kvinnornas förutsättningar och behov. När barnen väntas och föds lägger samhället ned åtskilliga resurser på att dels ge en god förebyggande vård, dels ge goda ekonomiska möjligheter för att göra det möjligt för föräldrarna att umgås med sitt barn. Möjligheten att utnyttja föräldraförsäkringen före förlossningen utnyttjas tyvärr alltför sällan numera. Det var nog den möjligheten som föresvävade dåtidens lagstiftare när de i föräldraförsäkringen lade in möjligheten att ta ut föräldraförsäkring före förlossningen. I Finland har man bundit upp en del av föräldraförsäkringen så att blivande mödrar får lov att ta igen sig under de fyra veckorna före förlossningen. Vad blev följden av detta? Jo, barnens födelsevikt ökade. Mödrarna fick samhällets stöd att få tid att vänta barn. Att få barn är ingen sjukdom, som det ofta betraktas som i vårt land, då ca 70 % av de blivande mödrarna sjukskrivs under månaden före beräknad förlossning. I Sverige har vi hinnit så långt att vi delvis bortser från de biologiska förutsättningarna som påverkar kvinnor vid graviditet och barnafödande. Varför väljer kvinnor deltidsarbete om anledningen inte är ett behov av att umgås med sina barn och att dessutom sköta hem och familj? Men även detta kommer ofta bort i dagens debatt rörande föräldraförsäkringen kontra vårdnadsersättningen. Vi som ibland vågar föra fram dessa argument i någon debatt betraktas av våra motståndare som mörkermän och reaktionära. Jag antar att Birgitta Dahl kommer att bemöta detta. Men sanningen att säga kan vi väl inte förneka att våra behov av barn och familj inte har fått en möjlighet att beaktas i den familjepolitik som har drivits av Socialdemokraterna ända sedan Alva Myrdals tid. Hon glömde dock bort att alla arbeten inte är personlighetsutvecklande och att alla inte ger större delaktighet i samhällslivet. Vilket samhällsengagemang orkar en uttröttad förortsmamma med tre barn och heltidsarbete med? Socialdemokraterna begraver sig i det förflutna. Birgitta Dahl gav i sitt anförande bakgrunden till att Socialdemokraterna står fast vid de förslag som de en gång har lagt fram. Det är möjligt att något av det som var aktuellt i början av detta århundrade fortfarande kan äga stor giltighet. Men jag tror att det är mycket viktigt att man också kan vara så pass klarsynt att man kan utvärdera det som har hänt och göra avsteg från uppfattningar som då gällde för att föra utvecklingen framåt. Om jag har tolkat Birgitta Dahl rätt är det en sanning som gäller en gång för alla oavsett hur samhället utvecklas och oavsett hur resultatet blir av de förslag som en gång har lagts fram. Det tror jag är en mycket farlig inställning i politiska sammanhang. Man måste följa med den utveckling som sker och kunna göra förändringar, så att de krav som ställs i ett modernt samhälle uppfylls. Socialdemokraterna har helt bortsett från den grupp av föräldrar vars största önskemål är att kunna ägna sin tid åt barnen men som inte har fått någon som helst ersättning och erkänsla för det. I dag är många kvinnor verkligen fattigpensionärer, eftersom de har ägnat sitt liv åt vårdinsatser utan att samhället har belönat dem på något sätt. Min förhoppning är att pensionsarbetsgruppen skall komma till rätta med den situationen. I den socialdemokratiska reservationen slås fast att det har betytt en höjd ekonomisk standard för familjen att kvinnan arbetar. Inte med ett ord berör man det faktum att det är hart när omöjligt att klara en familj på en inkomst; något val har man inte haft, utan det har inneburit stora ekonomiska uppoffringar om man valt att arbeta hemma med barnen. Jag kan däremot hålla med om att ett förvärvsarbete för många kvinnor innebär möjligheter till personlig utveckling och större delaktighet i samhällslivet. Det finns, som sagt, undantag. Vi som arbetar i riksdagen har en privilegierad ställning, men det är ändå inte många som tar riksdagsarbetsuppgifter om de har små barn hemma -- inte ens med en god barnomsorg och relativt välordnad ekonomi. Man kan fråga sig varför. Om man läser den socialdemokratiska reservationen kan man spåra något slags förvåning över att regeringen arbetar för att införa vårdnadsersättning. Det var ju den frågan som gjorde att socialdemokraterna i valet 1988 fann behov av att lova att förlänga föräldraförsäkringen, och man talade varmt och länge om den kvinnofälla som vårdnadsersättningen skulle innebära. Det var ett vallöfte som inte blev något annat än en målsättning. Att vi nu i regeringsställning försöker uppfylla vår målsättning borde inte förvåna. Men det kanske gör det eftersom socialdemokraterna från sitt eget sätt att arbeta är vana att, för att få möjlighet att behålla en maktposition, gå ut med ett vallöfte som man sedan inte infriar. I valet mellan att ge även de föräldrar som väljer att själva vårda sina barn en ekonomisk ersättning och att förlänga föräldraförsäkringen, väljer vi vårdnadsersättningen. Det har vi klargjort i gemensamma motioner och reservationer under de senaste åren. En arbetsgrupp inom regeringskansliet arbetar för närvarande med den frågan. Birgitta Dahl, och även vissa tidningar, tycks mena att förslaget redan är klart. Jag förstår inte att man kan gå ut så intensivt i en debatt när debatten fortfarande pågår inom regeringskansliet och inga förslag finns färdiga. Socialdemokraterna har ännu inte vaknat upp när det gäller de krav som en grupp föräldrar ställt: ge oss valfrihet. Vi tycker att de pengar som går till småbarnsföräldrarna skall fördelas mer solidariskt. Solidaritet saknas helt i de socialistiska partiernas syn på barnomsorgen. Man tänker i första hand på föräldrarnas rättigheter; barnens situation nämns inte. Vi i regeringspartierna vill främst se till barnens situation. Får familjerna valfrihet i barnsomsorgen ökar också barnens trygghet. Birgitta Dahl säger att svenska kvinnor är unika; det är de. När man kommer utomlands får man ofta frågor om hur vi orkar klara av alla de arbetsuppgifter som läggs på oss: heltidsarbete, arbete med barn och familj, politiska uppdrag. Det är möjligt att svenska kvinnor är starkare än andra kvinnor. Jag kan inte förstå hur Birgitta Dahl kan påstå att svenska barn är lyckligare än andra barn. Om man har läst de utredningar som gjorts bland barn om barns uppfattningar finner man många olyckliga svenska barn som har beskrivit sin situation på ett sätt som borde ge oss riksdagsledamöter en tankeställare. Vi borde fråga oss vad vi har gjort för fel när svenska barn svarar att de inte är omtyckta av någon. De svaren får man inte i andra länder; där är barnen delaktiga. De är inte till bekymmer. De ställer inte till den typen av problem som gör att de känner det som om de inte är omtyckta av någon. Det är också skrämmande att se i folkhälsorapporten att svenska kvinnor står för en så stor del av ohälsotalen. Jag tror att det finns ett samband mellan kvinnornas situation och ohälsotalen, t.ex. att arbetsmarknaden ser ut som den gör. Jag tror inte att alla kvinnor far väl av att tvingas ut i arbetslivet när deras andra arbetsuppgifter är så betungande. Trots alla försök har vi inte lyckats särskilt bra att få männen mer delaktiga i ansvaret för hem och familj, utan det är fortfarande kvinnan som bär huvudansvaret; många kvinnor är dessutom ensamstående. Vårdbidraget för handikappade barn kommer med dagens riksdagsbeslut att räknas upp betydligt. 2,5 basbelopp kommer att ligga till grund för vårdbidraget. Samtidigt kommer det att ges ut med en förmånsnivå som motsvarar tre fjärdedels nivå. Andra förbättringar kommer med detta förslag att starkt förbättra situationen för de handikappade barnen. Detta område, liksom när det gäller det särskilda pensionstillskottet till främst kvinnor som vårdat handikappade barn, visar på en mer solidarisk inställning till dessa grupper än vad den socialdemokratiska regeringen hade. Även i dessa senare fall har den socialistiska synen på arbete som utförts i hemmet bidragit till att de kvinnor som vårdat sina handikappade barn inte åtnjutit något stöd från samhället för sina arbetsinsatser. Med dagens beslut kommer möjligheten till särskilt pensionstillskott att kunna ges till denna grupp anhöriga utan alltför hårdhänt prövning. Nog borde även oppsitionen kunna visa sin erkänsla för att dessa förslag nu kommer att genomföras. Möjlighet för föräldrar att utnyttja kontaktdagar har tidigare varit låst vid att det bara varit möjligt om barnet funnits i samhällets barnomsorg. Nu vidgas ju möjligheten, så att allt fler barnomsorgsformer kommer att utnyttjas. Då är det rimligt att kontaktdagarna kan användas även i dessa omsorgsformer. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets betänkande och avslag på reservationerna och meningsyttringarna.
Herr talman! Vi fick höra att centerns förslag skulle kunna ge kvinnorna bättre pension. På vilket sätt skulle man kunna få en bra pension som grundar sig på ett vårdnadsbidrag på 835 kr. i månaden? Vi fick höra av Karin Israelsson att vi måste fördela pengarna mer solidariskt. Vad ligger det för solidaritet i att en ensamstående, lågavlönad småbarnsmamma skall behöva avstå mellan 1 000 beroende på vilket av de borgerliga förslagen som vinner kampen i regeringen? Vi hoppas, för föräldrarnas skull, att ni inte lyckas enas, så att det nuvarande systemet kan leva kvar och utvecklas. Det är faktiskt så att man i en mycket omfattande FN-studie har redovisat att, trots att det finns problem och olyckliga barn också i Sverige, det är fler barn som är friska och lyckliga här än i något annat land i världen. Det är ett faktum. De folkhälsorapporter och särskilda studier om kvinnors hälsa som har redovisats visar bl.a. på att hälsotillståndet hos kvinnor faktiskt är bra i Sverige jämfört med andra länder. Det beror delvis på att de i andra länder har det så oerhört dåligt. Det är också sant att kvinnors hälsa nu hotas. Rapporterna visar att de försämringar som de borgerliga nu vill genomföra innebär ett direkt hot mot kvinnors hälsa. Försämringar av arbetsskadeförsäkring, av delpension och, av sjukförsäkring är ett hot mot kvinnors hälsa. Inte blir kvinnors hälsa bättre av att de skall känna oro för sina barn när barnomsorgen inte fungerar. Karin Israelsson är ohistorisk. Hon talade om situationen vid det här århundradets början. Det var inte vad jag talade om. Jag talade om hur det var ännu i början av 1960-talet när vi tog upp kampen för jämställdheten. Då hade vi stöd av Alva Myrdal. Vi hade naturligtvis nytta av insatser som hade gjorts av tidigare pionjärer, såsom Axel och Signe Höijer som införde mödra och barnavården -- som också är en unik svensk uppfinning -- och Kata Dalström och andra som reste land och rike runt och gav kvinnor t.ex. sexualupplysning och möjlighet att hantera sin hälsa bättre. Då talar vi också om folkhemsbygget som utrotade fattigdom och tbc och gav skola till alla barn. Men så sent som i början på 1960-talet var ojämlikheten ett faktum. Vi tog då nästa steg i den kamp som vi är oerhört stolta över och som vi tänker ta på nytt för att försvara oss, kvinnorna, männen och barnen mot de försämringar som ni vill göra.
Herr talman! Birgitta Dahl väljer att måla med svarta färger. Hon säger att männen kommer att förlora sina barn och att barnen kommer att förlora sina pappor. Jag tror inte att hon har belägg för något av de antagandena. Om familjerna själva får välja, vilket de inte har möjlighet till i dag, så kommer de också att se till att barn och föräldrar får möjlighet att vara tillsammans mera. Vi tror att den möjligheten öppnas med en annan familjepolitik. Vi har kritiserat att det är samhället som väljer hur familjerna skall välja. Den valfriheten ger vi inte mycket för. Det är inte bara Socialdemokraterna som har varit med och byggt upp det samhälle som vi har i dag. När det gäller många av de förslag som Birgitta Dahl nu räknar upp har även vi varit med som tillskyndare för att förbättra situationen för svenska folket. Birgitta Dahl kan väl inte med bästa vilja i världen påstå att pensionssystemet har varit till förmån för dem som har valt att göra en arbetsinsats i hemmet för barn och anhöriga. Det är min förhoppning att den arbetsgrupp som ser över det framtida pensionssystemet skall se till att den grupp av människor som vill vårda anhöriga också skall få en god grundtrygghet. När vi satt i regeringsställning 1976--1982 genomförde vi möjligheten till vårdår. Det har varit till stor fördel att man har kunnat räkna med dessa år i pensionsunderlaget. Vi har hela tiden hävdat den rätten. Vi får se vilken typ av vårdnadsersättning/vårdnadsbidrag som kommer att bli aktuell. Men den ensamstående mamman kommer därigenom att ges en ekonomisk möjlighet att minska sin arbetstid. Det är i alla fall Centerpartiets tanke att man skall kunna välja deltidsarbete för att få en något lättare situation. Jag avstår från att gå in på detaljer, eftersom det inte finns några detaljer att diskutera i det här förslaget. Den debatten avser jag att återkomma till när förslaget ligger på kammarens bord och vi skall ta ställning till det. Jag anser att en omfördelning av de pengar som går till föräldraförsäkringen och den sociala sektorn måste göras. I dag har familjerna 28 % av sin försörjning genom de transfereringar som kommer från systemet. Det är inte rimligt att situationen skall se ut på det viset i fortsättningen.
Herr talman! Ni vägrar att diskutera eller redovisa vad ni nu står för. Men ni hade ju förslag inför valet, och det är dem jag har räknat utifrån. Inget av dessa förslag innebär att den som vill vara hemma får en sådan ersättning att hon eller han kan leva på den. Det kan gälla en ensamstående mamma eller pappa eller en av två som lever ihop. Inget förslag ger en sådan nivå att någon man någonsin skulle drömma om att stanna hemma med de vårdnadsbidrag ni diskuterar. Inget av förslagen ger en sådan nivå att det skulle ge en bra pensionsgrundande inkomst som skulle innebära att man skulle slippa sluta som fattigpensionär. Alla förslag innebär däremot att de som yrkesarbetar skulle förlora mellan 1 000 och 5 000 kr. i månaden. Det tycker vi är djupt orättfärdigt. Karin Israelsson tog i sitt förra inlägg upp ett resonemang som jag känner ett mycket stort motstånd mot. Hon talade på ett sätt som är ganska vanligt på er sida om att alla minsann inte har ett personlighetsutvecklande arbete, undersförstått som man har anledning att känna stolthet över. Detta gav Bo Södersten uttryck för i en av sina många artiklar mot barnomsorg och jämställdhet. Jag minns att jag reagerade mest mot detta. Vad är det som säger att fabriksarbeterskan, vårdbiträdet och den som jobbar i skolmåltidsmatsal, som är lågavlönad och ofta inte får tillräcklig respekt för sitt arbete från omgivningen, inte själv känner stolthet över sina dagliga arbetsinsats? Doris Håvik talade tidigare om arbetets ära och om människors självrespekt och rätt att bli respekterade för sin arbetsinsats. Jag måste säga till Karin Israelsson att jag inte hade väntat mig att hon skulle ge uttryck för samma slags grumliga tankemönster som Bo Södersten.
Herr talman! Jag kan börja med det sista som Birgitta Dahl framförde. Jag är nog inte överens med herr Södersten i hans analys. Däremot sade jag i mitt anförande att alla kvinnor inte har ett arbete som gör att de känner en samhällsgemenskap. Jag tror att man är stolt över sitt arbete i den mån man har fått ett arbete som man önskar. Det valet är emellertid inte särskilt stort för den största gruppen kvinnor. Alla kvinnor är inte högutbildade och kan inte välja akademiska yrken. Jag har också mött kvinnor som inte har fått sådant arbete som de hade tänkt eftersom konkurrensen med män är som den är. Jag tror liksom Birgitta Dahl att man är stolt över det arbete man gör och att man tycker att man gör ett gott arbete. Men jag efterlyser -- vilket jag aldrig har hört socialdemokraterna säga och som jag tycker är skrämmande och skandalöst -- att man skall hävda att hemarbete är något att vara stolt över. Tänk om Birgitta Dahl inför kammaren kunde påstå att det arbete som kvinnor utför i sina hem är något att vara stolt över. Men det anser således inte socialdemokraterna. Alva Myrdal tyckte en gång i tiden att hemarbetande kvinnor var lata och indolenta. Om det är sådant som historiskt står fast i socialdemokratins syn på hemarbetande kvinnor skulle jag kunna förstå det. Jag tycker att man borde vara solidarisk med den grupp kvinnor som kanske inte har någon valmöjlighet och inse att de gör ett bra arbete. De skall också kunna känna stolthet över att de fostrar sina barn och ger dem en trygg framtid. De borde också få en trygghet. Jag tror att det skulle hjälpa i den här debatten om man slog fast litet mera av hemarbetets ära. Jag vägrar diskutera vilket utfall ett vårdnadsbidrag, en vårdnadsersättning, skulle ge, eftersom vi inte har något förslag att diskutera. Jag kan förstå att Birgitta Dahls högsta önskan är att gå ut med skrämselpropaganda. Det sättet har man arbetat på i dessa frågor från socialdemokratins sida under många år. Man har sagt att det totala förfallet väntar om man skulle våga sig på att släppa in möjligheten att de kvinnor som vill vårda sina barn skulle kunna få samhällets erkänsla för det. Men så är det faktiskt inte. Jag inser också att den största gruppen kommer att vilja fortsätta med sitt yrkesarbete och kräva en god barnomsorg, och det skall man göra. Våra barn är vår framtid, och det är riktigt att de skall ha en god barnomsorg. Socialdemokraterna har också hämmat utvecklingsmöjligheterna på det området. Det har inte funnits och givits möjligheter till valfrihet. Det har medfört att många kvinnor har haft svåra bekymmer eftersom de inte har fått den barnomsorg som de har velat ha. De svarta dagmammorna har varit helgade av socialdemokraterna. Man har inte gjort ett dugg för att förändra deras situation.

Herr talman! Jag vill börja med att ge Karin Israelsson en eloge för hennes goda analys av bristerna som berör kvinnor. Det gäller arbetets innehåll, arbetstidens längd, bristen på fullt utbyggd trygg barnomsorg, behovet av en bättre arbetsfördelning mellan kvinnor och män och behovet av bättre förutsättningar för kvinnor att få en bra pension. Det brister många gånger i kvinnors känsla av samhällsgemenskap. Däremot har inte Karin Israelsson och tydligen inte heller regeringen några förslag till åtgärder för att rätta till bristerna. Man konstaterar bara att medicinen för alla dessa olika brister är vårdnadsbidrag.

Vi har föreslagit sex timmars arbetsdag. Vi vill att man skall göra arbetet mera meningsfyllt -- det goda arbetet. Barnomsorgen kan tryggas genom en lagstiftning om rätt till barnomsorg för alla. Vi vill arbeta för en bättre arbetsfördelning mellan kvinnor och män. Hemarbetet i ett modernt hem är i regel inte ett heltidsjobb. Om vi får en arbetsfördelning mellan kvinnor och män i hemmet och förkortad arbetstid, kan man förena föräldraskap och arbete.
Herr talman! Jag tar naturligtvis emot det beröm som jag får från Berith Eriksson. Det visar att hon har lyssnat på vad jag har sagt, så var kanske inte fallet i det tidigare replikskiftet. Jag har räknat upp en lång rad bekymmer. Vi håller på och arbetar med förslag till åtgärder. Det gäller inte minst arbetsmiljön och arbetstidens förläggning. Arbetslivsfonden kan vara behjälplig när det gäller att ge kvinnor en bättre arbetsmiljö. Man måste se till att så blir fallet. Beträffande arbetstidens förläggning ges nu ökade möjligheter till flexibilitet. När man får ner ansvaret på låg nivå i en hierarki ökar det kvinnornas delaktighet i arbetet, inte minst på den offentliga sektorn. Det har visat sig att man kan minska antalet sjukskrivningstillfällen på det sättet. Den stora centralstyrningen har medfört att kvinnor inte har känt denna delaktighet i arbetet. Flexibel pensionstid där man får välja när man vill sluta sitt aktiva arbete skulle också vara önskvärt. Det pågår i dag ansatser i riktning mot att man på en lägre nivå i en hierarki skall kunna få beslutanderätt och ansvar för det arbete som skall utföras. Detta sker inte minst genom regeringens insatser men även lokalt ute i landsting och kommuner. Det har också visat sig att det ger ökad tillfredsställelse i arbetet. Jag håller också med om att vårdnadsbidraget inte ensamt löser alla problem, men det är en del i det hela som gör det möjligt för familjen att välja en annan situation om man så önskar. Det har man i dag inte möjligheter till. De andra krav som Berith Eriksson förde fram kommer att diskuteras i olika sammanhang framöver. När det gäller förslaget om rätt till barnomsorg skulle man önska att det i ett sådant lagförslag skulle finnas möjligheter även för kommunerna att hantera statsbidraget på det sätt som är bäst för kommunerna och familjerna. Man kan tänka sig ökade insatser för att få ökad valfrihet. Det är sådant som vi ser fram emot. Det händer väldigt mycket just nu, som jag tror är till klar fördel för kvinnorna.
Herr talman! Först av allt måste jag reagera på att Karin Israelsson anser att situationen för kvinnorna skall förbättras med en flexibel pension. Men vi har ju alldeles nyligen debatterat förslaget att ta bort den enda möjlighet som i dag finns till en mer flexibel pension. Valfriheten blir ju mindre med ett vårdnadsbidrag. Det är fullkomligt horribelt att talare efter talare pratar om att öka valfriheten genom att införa ett vårdnadsbidrag. Om det skall bli en valfrihet måste vårdnadsbidraget vara så högt att det ersätter en inkomst av arbete. Det skulle också innebära att regeringen helt skulle göra avsteg från den inriktning som man säger sig ha, nämligen arbetslinjen. Jag måste konstatera att kartan stämmer väldigt dåligt med verkligheten -- jag tänker då på vad regeringen och representanterna för de borgerliga partierna säger och vad de faktiskt gör.
Herr talman! Ett vårdnadsbidrag ger ju faktiskt ökad valfrihet oavsett hur man utformar det. Det kommer att utformas ett alternativ till dagens föräldraförsäkringssystem, och vi återkommer som sagt till hur det skall se ut. Om ett alternativ tillkommer måste det ju innebära en ökad valfrihet -- jag kan inte se annat. I dag har många ingen valfrihet. Den hemarbetande får 60 kr. per dag under föräldraledigheten, medan den med högsta inkomst har drygt 600 kr. per dag. Det är en skillnad som de här människorna får leva med. Det innebär som vi ser det också en orättvisa att det skall vara så stora skillnader, när man utför samma typ av arbete. Inkomstbortfallsprincipen har disktuerats i olika sammanhang, men det kan kanske finnas skäl att försöka åstadkomma någon typ av ''förtätning'' av den ersättningen. Jag tror att man i den ekonomiska situation som vi nu befinner oss i måste vara villig att diskutera alla möjliga förslag. Det är relativt mycket pengar som går ut i de här försäkringsformerna, och det är viktigt att de då används på ett sådant sätt att så många som möjligt kan få del av dem. Får man ett tillägg i form av en vårdnadsersättning eller ett vårdnadsbidrag kommer också alla som har något behov av ett annat system att få möjligheten att utnyttja det.

Herr talman! Mitt anförande gäller änkepensionen -- jag håller det med anledning av att kds har ett särskilt yttrande i betänkandet. Kvinnor födda före 1945 finns kvar inom det tidigare systemet med efterlevandepension i form av änkepension. Denna änkepension ger i många fall ett ekonomiskt skydd till kvinnor som inte själva kunnat tjäna in en egen tilläggspension eller som har endast låg ATP. Bland dessa finns kvinnor som haft deltidsarbete och således en låg egen inkomst eller varit hemarbetande, alltså helt utan egen lön. Denna tingens ordning har i långt ifrån alla fall varit kvinnornas eget val. Många olika faktorer -- t.ex. bristande utbildning, avsaknad av lämpligt arbete i närområdet, förhållanden i familjen eller brist på barnomsorg utom hemmet -- kan ha spelat in. Att kvinnan helt eller delvis avstått från eget förvärvsarbete har i vissa fall varit en förutsättning för att mannen skulle ha möjlighet att arbeta, göra karriär och få rätt till ATP. Vid nytt giftermål mister kvinnorna sin änkepension. Detta är som regel inte fallet om de i stället går in i ett samboförhållande. Det är enligt min uppfattning inte rimligt att änkepensionen, som får behållas vid ett samboförhållande, dras in vid giftermål. På detta sätt motverkas denna samlevnadsform. Lagen är inte neutral. Det finns kvinnor som av ekonomiska skäl anser sig inte kunna ingå ett nytt äktenskap. Jag anser att det bör göras en kartläggning över hur många personer som skulle beröras, om reglerna ändrades så att kvinnorna fick behålla sin änkepension vid omgifte, och hur stora kostnaderna skulle bli. Änkepensionerna enligt det gamla systemet minskar ju successivt i antal och kommer så småningom att helt försvinna. Herr talman! Jag har inget eget yrkande utan yrkar bifall till utskottets hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 8 och därmed avslag på reservationer och meningsyttringar.

Herr talman! Europa behöver en ny, en starkare östpolitik. Europas länder har äntligen chansen att skapa en världsdel i frihet, demokrati och fredlig samverkan. Vi behöver en vision som till fullo bygger på den ömsesidigt berikande potential som finns hos Europas folk. Vi behöver en strategi som visar hur vi skall bygga en trygghet mellan folken i en bred gemenskap. Under de två tre senaste åren har revolutionerna svept fram över Central och Östeuropa, och då har länderna i Europa gjort mycket för att få till stånd en sådan strategi, en sådan östpolitik. Vi har många bra instrument. Men det är inte tillräckligt. Nu växer insikterna om utvecklingens svårigheter. Trots det oerhört viktiga arbetet inom ESK och andra organisationer har vi ännu inte fått en ordning i Europa som till fullo präglas av gemensam säkerhet. Tragedin i det gamla Jugoslavien och våldet i Kaukasus vittnar om de fruktansvärda destruktiva krafter som kan utlösas. De olösta frågorna kring den gamla sovjetmaktens trupper och arsenaler skapar oro också på mycket nära håll. Historiska och nationella spänningar hotar på många håll samhällsomvandlingen. Vår gemensamma säkerhet är ännu inte etablerad. Demokratin har inte heller visat sig lätt att etablera. Efter de breda folkfronternas tid förefaller nu många länder stå inför en period av uppslitande politiska strider. Misstron mot politiken, mot politiker och politikens språk är utbredd. Lågt valdeltagande, stor partisplittring och fragmenterade parlament blir följden. Populister med starka färger men svaga budskap finner grogrund för sina budskap och maktambitioner. Demokratins kultur byggs inte så fort. Klart är också att den ekonomiska omvandlingen kommer att ta mycket längre tid och är mycket svårare än de flesta föreställt sig. De dunderrecept om stålbad som en del västexperter ordinerade måste nu skrivas om. Produktionen faller kraftigt. Arbetslösheten stiger. Verklig nöd breder ut sig och kriminaliteten ökar. Många människor börjar känna utsiktslöshet. Nya välfärdsmurar är på väg i Europa. Allas välfärd är ännu inte inom räckhåll. Denna dystra bild är alls inte hela bilden. Trots den svåra situationen gör många länder också stora framsteg. Självklart är det på deras egen kraft som omvandlingen hänger. Men vi måste fråga oss om vår östpolitik duger. Har vi de alleuropeiska samarbetsformer som klarar av att ge de nya demokratiska länderna en självklar hemvist? Har vi de europeiska organisationerna för det samarbete på alla olika samhällsområden som nu behövs? På vilket sätt utvecklar vi den långt mer nyanserade förståelse för hur ekonomierna och de olika samhällssektorerna kan reformeras som är nödvändig? Har vi gjort vad vi kunnat för att mobilisera och underlätta för det stora kapitalflöde som behövs i Östeuropas uppbyggnad? Och framför allt, gör vi vad vi kan för att stödja demokratin? Herr talman! Efter andra världskriget förmådde Västeuropas länder samlas till ett gigantiskt återuppbyggnadsarbete. Nya organisationer skapades, i stort sett alla dem som vi i dag har så stor nytta av. Med Marshallplanens hjälp förmådde man också tillföra det stora kapital som behövdes. Just genom att skapa en trygghet mellan folken i en bred gemenskap gick detta arbete i stort sett så lyckosamt. Detta återstår ännu att göra i det nya Europa. Europa behöver en långt starkare östpolitik. Det är mycket viktigt också för Sverige att detta lyckas. Med vårt engagerade samhälle och vår starka tradition av internationellt engagemang har vi mycket att bidra med till en ny östpolitik. Det är en uppgift av högsta rang för Sveriges regering och folk. Vi behandlar i dag regeringens förslag till samarbete med Central och Östeuropa. Jag har vid tidigare tillfällen kritiserat regeringens politik härvidlag. Regeringen har inte förmått presentera en östpolitik med de visioner och den strategi som vår tid kräver. Utrikesutskottet har under våren haft att behandla ett förslag från regeringen till Östeuropaprogram som inte satt målen, inte angett inriktningen och framför allt inte angett hanteringsformerna för samarbetet. Utskottsarbetet har försvårats också av regeringens besynnerliga sätt att hantera frågan om att ersätta det estniska och litauiska guldet. Regeringen presenterade i budgetpropositionen ett förslag som visade sig vara en tom ram. Vi ställde oss bakom den volym som regeringen föreslog, en miljard per år i tre år, men vi kunde inte acceptera att ställa två och en halv av dessa tre miljarder kronor ''till regeringens förfogande'', som det hette. Man talade löst om att skapa en kunskapsfond och skapa en ny beredning, vad det nu innebar. Denna lösa ordning har vi sett som en utmaning mot riksdagens ansvar för statens budget. Socialdemokraterna gett ett konkret förslag till hur samarbetet borde läggas upp. Huvuddelen av stödet bör gå Därutöver bör ett betydande utrymme finnas för multilaterala och andra särskilda insatser samt för finansiellt stöd. Detta var den uppläggning av samarbetet som den socialdemokratiska regeringen tidigare hade valt och som vi står fast vid. Utskottet har nu också valt att gå på denna linje. Regeringen fick backa. Därmed tas den kompetens för internationellt utvecklingssamarbete som byggts upp inom dessa myndigheter och organ till vara. Det är givetvis bra. Varför väntade regeringen, Margaretha af Ugglas, till i april på att acceptera detta? Varför gav man inte klartecken redan i oktober? Varför sade man inte då: Kör på, mer pengar kommer? Varför höll man alla dem väntande i ovisshet som under lång tid engagerat sig och förberett ett samarbete och som sedan inte visste vart de skulle vända sig -- utom till UD där breven samlades på hög? Varför försinkade man biståndet med ett halvår? Det finns en förklaring. Förklaringen är Moderaternas ideologiska motvilja mot bistånd och biståndsmyndigheterna. Gunnar Hökmark var en av dem som i särskilt grova ordalag fördömde hur samarbetet lades upp av den förra regeringen. Nu får han och andra äta upp de orden. Men priset i invektiv togs av Anders Åslund, som är vårt främsta bidrag till Rysslands ekonomiska återhämtning enligt utrikesministern. Enligt Anders Åslund var östbiståndet misslyckat därför att, som han skrev, ''förstelnade planekonomiska biståndsorgan tilläts lägga sin döda byråkratiska hand på denna vitala fråga''. Hur känns det, Margaretha af Ugglas, att ställa sig bakom en ordning som beskrivs på detta sätt? Jag skulle vilja att Margaretha af Ugglas nu bet huvudet av skammen och förklarade att denna biståndsordning, som utskottet är överens om, är bra, att den bygger på en riktig rollfördelning mellan regering, myndighet och samarbetspartner, på ett decentraliserat initiativtagande, ansvarstagande och genomförande och på kostnadseffektivitet och hållbarhet i insatserna. Till denna insikt har nu också regeringen kommit. BITS, SIDA, Svenska Institutet och Swedecorp kommer nu att ansvara för huvuddelen av det bilaterala samarbetet. I måndags var det biståndsminister Alf Svensson som här i kammaren försvarade ordningen. Men om jag förstått ansvarsfördelningen inom UD rätt, så är det väl utrikesministern som är ansvarig. Låt oss nu höra hennes röst i denna fråga. Kanske är det denna motvillighet som spelat in, när regeringen ändå inte vågat gå hela vägen. Medan regeringen föreslår att BITS för det viktiga kunskapsutvecklande biståndet, kärnan om man så vill, i östsamarbetet skall få 195 milj.kr. för 1992/93, varav den största delen redan är intecknad, föreslår Socialdemokraterna att BITS skall få 300 milj.kr., ett betydande nytt utrymme. Vi föreslår också att BITS skall få mandat att få utfästa insatser för ytterligare 500 milj.kr. för de två därpå följande åren. Det är ett rejält stöd av detta slag som kan ge resultat. Regeringen säger inget om de kommande åren i treårsprogrammet. Den vill bara ha eget mandat att få utfästa de två miljarderna utan riktlinjer. Detta är otillfredsställande. Vi föreslår att man nu ger också SIDA och Svenska Institutet ordentliga ramar för treårsperioden så att alla de svenska enskilda organisationerna, folkrörelser, universitet, ungdomsorganisationer, skolor, kulturella och andra institutioner som är engagerade vet vad som gäller och kan börja planera. Vi vill ge SIDA sammanlagt 135 milj.kr. och Svenska Institutet 80 milj.kr. Det är framförhållningen som går förlorad genom att regeringen nu inte ger ett klart långsiktigt mandat. Vi vill också ge ett större stöd för näringslivsbistånd än vad regeringen föreslår. Nyinvesteringar, nyföretagande, småföretagande -- det är det som kommer att driva den ekonomiska utvecklingen framåt och öppna för ett rikare handelsutbyte också med Sverige. Det är kreativ kapitalism, inte klipparnas och profitörernas kapitalism. Swedfund bör få 60 milj.kr. för riskkapitalsatsningar i samägda företag, 20 milj.kr. mer än vad regeringen föreslår. För att underlätta företagskontakter, det gäller framför allt småföretags möjligheter att komma in, vill vi också satsa 25 milj.kr. på När det gäller landvalet är utskottet överens om att prioritera länderna i Sveriges närområde kring Ryssland. Socialdemokraterna har ansett att det är viktigt att kunna utveckla ett samarbete med länderna i hela vårt närområde och också i Centraloch Östeuropa. Därför har vi tyckt att regeringens budgetproposition i onödan inskränker Sveriges möjligheter genom att ytterligare skriva in prioriteringar mellan länder eller mellan bilaterala eller multilaterala biståndsformer. Utskottet har också gjort dessa markeringar. Sammantaget ger detta nu Sverige möjligheter att utforma ett omfattande Östeuropaprogram. Särskilt behövs nu insatser -- för att stärka demokratins utveckling i hela Central och Östeuropa -- ta fasta på vad den lettiska utrikesministern Janis Jurkans föreslagit om en demokratisk Marshallplan, -- för att följa upp miljösamarbetet i Östersjöregionen inkl.

Regeringen har en stor uppgift framför sig. Att döma av hur regeringen hanterat sitt förslag till Östeuropaprogram och ersättningen för det baltiska guldet, att döma också av de diskussioner vi haft tidigare i vår om målen för vårt samarbete kan jag inte låta bli att oroas över huruvida regeringen kommer att klara denna uppgift. Sedan vi ändå i utskottet kommit överens om huvuddragen i hur samarbetet bör hanteras, vill jag ändå understryka vikten av att vi hittat en gemensam grund för det för vår region, ja, även för vårt eget land och för världen i stort, så avgörande samarbetet till stöd för länderna i Central och Östeuropa. Kanske kommer vi också att från detta gemensamt kunna bygga en ny, starkare östpolitik. Herr talman! I sista hand handlar det samarbete vi bygger om de kontakter som knyts mellan människor i alla olika delar av våra samhällen. Överallt i Sverige och på andra sidan Östersjön har människor börjat väva den väv som skall binda oss samman. Det är den väven som utgör grunden för ett gott grannskap. Framtiden håller upp svåra gemensamma utmaningar. Men efter befrielsen från årtionden av förtryck har människorna i våra grannländer återerövrat friheten att själva bygga sina länder. Europas folk har en ny chans att skapa en världsdel grundad på gemensam säkerhet, präglad av en demokratisk kultur och av en strävan till allas välfärd. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Någon gång i början av 1940-talet fick statsminister Per Albin Hansson besök av den svenske riksbankschefen. Det gällde en framställning om guldet som Estland och Litauen deponerat i den svenska riksbanken, eftersom man var rädd för att tyskarna skulle ta det om det t.ex. sattes in i en bank i London. Man ansåg Sverige vara säkrare. Nåväl, Per Albin Hanson lyssnade till riksbankschefen. Ryssarna skulle ha guldet, hade nämligen ryssarna meddelat. Östen Undén, som ännu inte blivit utrikesminister, talade om att man inte alls behövde tillmötesgå en sådan framställan. Tvärtom kunde man åberopa andra prejudikat och konstatera att estniskt guld tillhör Estland. Den svenske statsministern var dock rädd för den store grannens makt och gick därför ned till regeringen, som satt och åt lunch. Detta är direkt taget ur gamla dokument som vi har hittat. Skall vi skriva över guldet på Sovjet i stället för på Estlands bank? Ungefär så ställdes frågan. Estland ingår ju ändå på ett eller annat sätt i Sovjetsfären, och förr eller senare får vi väl erkänna det. Regeringen tittade upp medan man mumsade på sina fläskpannkakor och kom snabbt överens om att det var bäst att göra som Sovjet sade. Sverige var ju neutralt! Så skrevs guldet över i riksbankens bokhållning, och var och en kan i dag övertyga sig om hur lätt det var att göra balternas guld till Sovjets -- lätt på grund av den svenska ynkedomen. Ett halvår senare under kriget kom en order från de stora järnrumporna på andra sidan att guldet skulle transporteras över till Sovjet. Därför transporterades guldet över till Sovjet. Fem år senare i tiden, efter andra världskrigets slut, kom en mängd flyktingar från Baltikum till Sverige. På rysk begäran skickades även stora delar av dem tillbaka till Sovjet, precis som deras guld. Det var bara det att människorna gick en säker undergång till mötes. Baltutlämningen blev den största och tydligaste skandalen i 1900-talets Sverige i internationella sammanhang. De stora järnrumporna, som fått både guld och människor för att blidkas av det vänliga, lilla landet med de blå-gula flaggorna som hade blivit allt rödare, härskade så att det stod härliga till. I det lilla landet med de röda flaggorna berättade regeringen att Sovjet alls inte var värre än USA, snarare tvärtom. Hundratals ytterst pinsamma uttalanden går inte att radera bort hur gärna de än i dag skulle vilja se detta ske, -- de, dvs. svenska statsministrar, utrikesministrar, kabinettssekreterare och allt vad det har varit. Men så kom förändringens vind efter ytterligare 45 år. Då är vi framme vid nutid. Berlinmuren, järnridån och hela det kommunistiska skräckväldet avslöjades å det ömkligaste. Bakom de stora, röda flaggorna och de stora, feta lögnerna fanns bara misär och i det närmaste grotesk miljöförstöring. Den svenska socialdemokratiska regeringens kaffe och konjak-vänner i Östeuropa ställdes inför rätta, flydde eller avrättades. Det dramatiska året 1989 följdes av ytterligare några dramatiska år. Sanningen började krypa fram, och det gjorde den på obehagligt nära håll. När alla förstod att den kommunistiska supermakten låg i dödsryckningar ville ändå den dåvarande svenske utrikesministern, Sten Andersson, inte öppet stödja våra grannländers i Baltikum kamp för självständighet. De gamla, fega formuleringarna fanns kvar. Den gamla rädslan för de jättelika järnrumporna satt i, men så småningom blåste även den bort, när man hade övertygat sig om att det inte var det minska farligt. Då ställde t.o.m. Pierre Schori upp, givetvis med kraft, för att stödja de baltiska staterna. Vem lurar han med det? Inte mig i alla fall. Så kom en fullständigt självklar anmodan från dessa fria stater -- de baltiska staterna -- att Sverige skulle betala tillbaka en skuld. ''Var är guldet vi bad er ta hand om för 52 år sedan? '', frågade man. Vi skulle då direkt ha svarat: --Självklart skall vi kompensera er för denna hedersskuld, --självklart skall vi göra det i form av guld, i likadana tackor som vi en gång fick att förvalta och, --självklart skall vi be om ursäkt för de groteska och fega manövrer som vi sysslade med under kriget och hela efterkrigstiden. Vi skulle självklart vid besök av de baltiska statsministrarna ha genomfört en ceremoni för att intyga detta och sedan själva åkt till Baltikum för att ge dem vad dem tillhör. Men vad hände då? Nästan ingenting! Det blev bara litet prat hit och dit -- nu talar jag alltså om dagens regering --, litet budgettekniska finurligheter och litet myglande och skrivande för att slippa betala den skuld, som man väl ändå måste erkänna -- och har erkänt -- finns. Och nu står vi där: Baltguldet skall ersättas. Regeringen föreslår att ersättningen skall döljas på olika sätt. Andra anslag som vi tidigare beslutat att ge för att hjälpa Baltikum skall minska i motsvarande grad! Ta exemplet att jag ger er, herr talman, blommor -- eller choklad, om inte talmannen vill ha blommor -- för 300 kr. i julklapp. Det visar sig dock att jag har lånat 100 kr. av honom i november. Då skriver jag ett brev: ''Kära herr talman! Ni fick choklad för 300 kr. av mig. I denna choklad var det dock min mening att inkludera och avskriva den skuld som jag har till Eder. Kan Ni därför vänligen skicka tillbaka 100 kr. till mig?'' På det här sättet hanterar vi den här situationen. Åter till verkligheten och allvaret. Skall vi aldrig få sluta skämmas över hur vi beter oss mot Baltikum? I 50 år har vi haft dåligt samvete. Skall vi inte ens kunna sätta punkt för vår ynkedom på ett hederligt sätt? Hur kan man över huvud taget behandla en blodstänkt hedersskuld som en besvärande bit i det budgettekniska pusslet! Finansieringen spelar ingen roll, den får man göra upp om senare. Det viktiga är hur skulden hanteras. På Ny demokratis initiativ skickades regeringens första skambud tillbaka för omprövning. Jag blev själv beskylld för att vara socialist, eftersom Socialdemokraterns kaxat upp sig och krävt nya förslag från regeringen. De hade ju nu, bevars, börjat rulla ihop sina röda flaggor och gömt undan gåvorna och kaffeservisen från sina gamla polare i Kommunisteuropa för att segla med den nya vinden. Att betala en hedersskuld är en fullständigt självklar sak. Givetvis måste vi göra det. Sedan finns det andra konstruktiva åtgärder. Vi har föreslagit en valutagarantifond. Detta har vi vid samtal med representanter för de baltiska staterna utvidgat till att tala om en adoption, dvs. en union, en osjälvisk hjälp -- och inte som en vänsterledamot här trodde, att det var ett sätt att bygga upp ett imperialistiskt Storsverige. Det är ett sätt att hjälpa, en hjälp där de hjälper oss lika mycket som vi hjälper dem. Vi gör så att säga en gemensam nation för en viss tid. Vilka fantastiska möjligheter de kan erbjuda oss och vi kan erbjuda dem! I Sverige är det svårt att få någon att begripa den här idéen. Jag har framfört den till premiärministrarna i Lettland och i Estland. Både de och deras riksbankschefer tyckte att det var mycket intressanta förslag. Det är den här typen av nytänkande som krävs just nu. Om man t.ex. ser till byggsidan, behöver dessa länder byggas upp. Här går byggarbetskraften arbetslös och maskinerna går därför inte att utnyttja. Det är helt uppenbart att det finns fantastiska möjligheter. Vi har krävt att den totala, aktuta hjälpen till Baltikum skall ökas med 1 milj.kr. utöver regeringens förslag, varav 350 milj.kr. skall satsas på miljön. Baltikums miljö är vår på flera olika sätt. 88 % av Östersjöns föroreningar kommer från andra kuster än den svenska. Även om vi bara vore egoistiska miljöpartister med en massa gitarrer, skulle vi faktiskt vilja satsa pengar där borta för att förbättra vår situation. Dessutom hjälper vi på det sättet Baltikum. Vi måste i vårt internationella beteende inse hur jordklotet ser ut. Först var det en liten kula med bara Dalarna på. Sedan blev det en kula där Sverige såg ut som en teater, där vi satt på parkett. För övrigt fanns bara Sydafrika, Sydasien och Sydamerika. Men nu har vi lärt oss hur jordklotet ser ut. Vi är grannar med de baltiska staterna, och därför är det en självklarhet att just vi tar på oss västvärldens ansvar för att få i gång spillrorna av den kommunistiska och socialistiska draksådden. Verkligheten är ett skrämmande begrepp för politiker. ''Verkligheten är vår värsta fiende'', sade en mycket känd svensk politiker. Stor upprördhet mötte oss i Ny demokrati, när vi påstod oss vara verklighetens folk -- det var det hemskaste som man kunde säga, förstod vi. Nå, var ligger då verkligheten i de här sammanhangen? Ja, den ligger inte längre på bekvämt avstånd, så att det tar tolv timmar att flyga ner och hälsa på. Verkligheten finns här. Det är inte längre till Tallinn, huvudstaden i Estland, än till Jönköping. Estlands huvudstad Tallinn är den huvudstad som är närmast Stockholm av alla huvudstäder. Vi måste nu lyfta våra blickar och förstå var vi lever och vilken vår roll är. Vår totalt misslyckade u-hjälp ute i världen, som hittills kostat någonstans runt 230 miljarder kronor -- vilket motsvar ungefär 17 godståg fulla med tusenlappar, om den upplysningen intresserar --, måste givetvis omprövas. Sättet att hjälpa Östeuropa får inte bli detsamma som sättet att hjälpa Afrika. Där försökte vi nämligen införa socialism. Jag undrar vad östeuropéerna skulle säga, nu när de har sett skräpet, om vi kom och sade: Nu skall vi införa litet socialism här, så skall ni få se hur bra det blir! Och hur skulle det gå om vi exporterade personnumren till Ukraina i stället för till Zimbabwe. Vem vet, kanske kan vi i så fall också exportera landstingen till Kazachstan. Det vore ju i och för sig en bra idé vad gäller landstingen. Nu kan inte längre vår utrikespolitik vara en blandning av feghet, kallad neutralitet, och någon sorts självgodhet. Vi säger: Vi ger mer än någon annan -- tänk vilka goda människor vi är! Att inte hjälpen når fram till folket, kan ju inte vi rå för. Vi är godast i världen. Att hjälpa Östeuropa och Baltikum är att hjälpa oss själva. Det är att vara realister. Det fordrar ett helgjutet engagemang. Det är allvar, inga experiment någonstans på bekvämt avstånd. Det handlar inte längre om godhet och flummiga teorier, utan det handlar om en krass verklighet, om att ta och ge, att samarbeta med våra grannar och att komma överens om att just den del av jordklotet där vi lever och bor är gemensam för oss och våra grannar. Vilka möjligheter! Herr talman! I denna kammare kallas möjligheter i regel för svårigheter. Man talar nämligen inte om möjligheter, utan man talar om hur problematiskt allting är och hur svårt allting är. Tänk i stället efter vilken utmanande ny värld det finns att leva i. Det hjälper inte då att bita sig fast i bordskanten, att hoppas att det skall vara som förr, då den lilla ön med de höga skatterna kunde skicka ut sina små goda råd kors och tvärs över jordklotet och vi fromt kunde knäppa händerna över magen, i visshet om att vara det godaste på jorden. Herr talman! Om vi inte vaknar upp kan det bli ett litet helvete just i vår del av denna goda jord. Härmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 4 under mom. 12 i utrikesutskottets betänkande nr 16 liksom till reservation 5 under mom. 21 i samma betänkande.

Herr talman! Vi upplever nu, och har gjort det under några år, den tredje vågen av demokratisering i Europa under detta århundrade. Den första vågen kom direkt efter första världskriget, när de gamla kejsardömena i Öst och Centraleuropa upplöstes och nya, demokratiska stater bildades. Den andra vågen kom direkt efter andra världskriget, när nazismen var besegrad och de länder som hade ockuperats -- med tre tragiska undantag -- återfick sin nationella självständighet och fick en ny chans att återupprätta demokratin. Den första vågen av demokratisering misslyckades. Det höll några år. Sedan gick hela Europa och hela världen in i 20 och 30-talens depression. Demokratin sattes på undantag, ersattes av olika typer av diktaturer, och snart stod hela världsdelen vid ett nytt förödande krig. Den andra vågen av demokratisering misslyckades också den. I Västeuropa gick det bra, men i östra Europa upprättades i stället för det som skulle ha blivit nya stabila demokratier stalinistisk terror, ny diktatur i stället för den som man just hade befriats från. Nu står vi inför den tredje vågen, den tredje möjligheten under vårt århundrade att få stabila, demokratiska förhållanden i hela Europa. Det finns ingenting som säger att vi kommer att lyckas den här gången. Hoten mot den demokratiska utvecklingen är lika påtagliga nu som de har varit tidigare. Jag tror att de ganska lätt kan sammanfattas i orden protektionism och nationalism. Till detta kan man kanske lägga de kvarvarande hot som t.ex. de sovjetiska trupperna i Baltikum utgör för stabiliteten i de länderna och, i ett litet större perspektiv, också för stabiliteten i hela Östersjöområdet. Till den bilden hör givetvis också det hot som kvarvarande militaristiska grupper, kvarvarande nomenklatura, i de tidigare kommunistiska diktaturerna fortfarande utgör. Protektionismen är ju den eviga förbannelsen i Europa, att länderna alltid frestas att försöka bolla över gemensamma problem på andra läner, på grannländerna, att sätta upp tullmurar mot varandra, att inte inse de fördelar för alla som ekonomisk integration över hela Europa innebär. Den radikala, extrema nationalismen har kanske hjälpligt kunnat övervinnas i Västeuropa, men den sticker i stället upp huvudet i otäcka former i många av de nya demokratierna. Det mest skakande och tragiska exemplet är givetvis det som vi ser i kölvattnet på den kanske i och för sig oundvikliga och naturliga uppdelningen av Jugoslavien i flera stater. Det som inträffar i olika delar av denna tidigare stat är många gånger återfall i medeltida barbari. Jag tycker att det mest skakande och förfärliga exemplet är det som vi ser i Kosovo, där en förkrossande majoritet av befolkningen, albaner, förtrycks av den serbiska regimen i Belgrad på ett sätt som jag tror saknar motstycke efter andra världskriget vad gäller nationellt förtryck, nationella övergrepp.

Jag tror t.o.m. att man kan uttrycka det så drastiskt och tydligt som att säga att själva den viktigaste drivkraften för integrationen i dag, i första hand inom den europeiska gemenskapen, är just medvetandet i alla berörda länder om vad ett misslyckande med att skapa stabil demokrati och marknadsekonomi i öst skulle innebära. Förhållandena i Östeuropa är i sig i dag den starkaste drivkraften för en övergripande europeisk integration och för ekonomiskt samarbete över hela Europa. Det finns en rad föreställningar som ibland bubblar upp i diskussioner på det här temat och som inte alltid är lika genomtänkta. Det finns en tendens att jämställa förhållandena i de nya demokratierna med u-landsförhållanden. Men jag tror att den enda rimliga parallellen snarare är förhållandena i Västeuropa omedelbart efter kriget. Det som är speciellt med länderna österut är inte att människorna där t.ex. skulle sakna allmän läskunnighet eller att den tekniska och utbildningsmässiga nivån skulle vara så låg att länderna på det sättet skulle kunna jämföras med u-länder. Vad det är fråga om är i princip normala industriländer som har utsatts för ett förödande politiskt och ekonomiskt system, vilket har inneburit att den återuppbyggnad som skulle ha skett efter kriget -- och som skedde i normala former i resten av Europa -- aldrig blev av. Praktiskt taget ingenting av värde förefaller ibland, om man tittar på de värst drabbade länderna, ha uträttats under hela denna långa period av kommunistisk diktatur. I stället har man haft ett ekonomiskt system som mer eller mindre har gått ut på att man skall förstöra de naturtillgångar som finns och att man skall riva ner de kulturella värden, de spelregler och den känsla för demokrati och nationell sammanhållning som är naturliga i varje normalt demokratiskt land. Dessutom har man genom detta ekonomiska system åstadkommit en miljökatastrof som trotsar all jämförelse vad gäller katastrofer som mänskligheten själv aktivt har åstadkommit i andra sammanhang. Jag tror att det är viktigt att ha klart för sig att det som har hänt i Östeuropa är någonting unikt. Man har utsatts för ett unikt experiment av små politiska fanatiska grupper. Detta innebär också att en del av de recept på hur länder bistås -- det gäller normala traditionella lärdomar och metoder -- som befriar sig från utländskt herravälde eller inhemskt förtryck, eller bådadera, inte utan vidare är tillämpliga i Östeuropa. Ibland gör man litet slarvigt en jämförelse med Marshallhjälpen. Pierre Schori var inne på den frågan. Kanske skall man då ha i minnet att Marshallhjälpen till Västeuropa gick till länder som hade fungerande, om än för tillfället raserade, ekonomiska system. Det fanns ändå i princip ett marknadsekonomiskt system att bygga på och ett demokratiskt system för att hantera det hela. I Östeuropa har allt detta saknats tills helt nyligen. I vissa länder saknas det i praktiken fortfarande. Därför är det oerhört viktigt att vi inser att reformer i riktning mot en fungerande normal demokrati och en riktig marknadsekonomi ovillkorligen måste komma först. Först därefter är det meningsfullt att tala om ekonomiskt stöd och investeringar i stor skala. Vi skall ge stöd under reformprocessen. Men stödet skall ges till själva reformarbetet. Det skall inte vara fråga om ett stöd i största allmänhet, för då finns risken att man snarare smörjer det destruktiva system som har dragit ner de här länderna i elände och att man skjuter nödvändiga strukturella förändringar på framtiden. Sverige är ett ganska litet land. Vi kan inte ta oss an hela det nya östra Europas problem. I princip skall vi naturligtvis vara öppna för samarbete med alla länder där vi på ett meningsfullt sätt kan medverka. Men det är ändå viktigt att vi koncentrerar oss på vårt närområde, där vi har t.ex. gemensamma miljöintressen, där det finns gemensamma referensramar kulturellt och politiskt och där det på många sätt är lättare att uträtta det vi vill göra. Det är också viktigt att vi koncentrerar oss på grunduppgifterna. Det handlar om kunskapsöverföring i olika former, stöd till den ekonomiska stabiliseringen och insatser på miljöområdet, inkl. kärnkraftssäkerhet och sådant som är en förutsättning för att mycket annat skall kunna fungera någorlunda tryggt och säkert. Även om man när Sveriges samarbete med de nya demokratierna byggdes upp kunde ha önskat sig en start i helt andra former än de traditionella, har stödet och samarbetet efter hand fått en ganska hygglig form. Men det är också viktigt att understryka att det alltjämt är fråga om just en form. Innehållet är inte alltid det som förefaller vara mest ändamålsenligt. Pierre Schoris tal här nyss gav ett intryck av att man under den socialdemokratiska regeringens tid hade haft ett fast grepp om alltsammans och klara linjer. Det hela hade rullat som på räls, utan några som helst problem eller misstag. Jag tycker att det är litet djärvt av Pierre Schori att gå ut på det sättet. De senaste veckorna har vi ju i media kunnat följa hur egenartade interiörer från det svenska samarbetet när det gällt att bygga upp en normal ny skogsindustri i Polen har rullats upp. Detta ärende har anmälts till konstitutionsutskottet. Jag skall inte gå in på de olika detaljer som har föranlett att så skett. Men jag kan konstatera att medan miljoner, till synes mycket lättvindigt och utan någon som helst redovisning, har rullat till ett projekt som förmodligen hade kunnat utföras betydligt billigare på annat sätt har organisationer -- typ Svensk-polska miljöföreningen, som är en av de mest seriösa aktörerna i det här sammanhanget -- fått tigga för att över huvud taget få småanslag, kaffepengar. Organisationer av nämnda typ -- och säkert många andra, och då inte bara på miljöområdet -- hade förmodligen kunnat utnyttja dessa oredovisade miljoner betydligt bättre än som nu har varit fallet. Vidare vill jag påminna om att det när den första stödmiljarden anslogs av den socialdemokratiska regeringen -- det hela presenterades med mycken pompa och ståt -- ganska snart visade sig att det var långt svårare att få fram konkreta utbetalningar till verkliga projekt. Av de 900 miljoner i det sammanhanget som skulle gå över UD var vid regeringsskiftet i höstas bara 170 miljoner, om jag minns rätt, utbetalade. I den mån det finns svårigheter -- och sådana finns det, och dessutom finns det bl.a. stora praktiska problem -- är det inte något som tillkommit i och med regeringsskiftet. I stället har det mera att göra med situationen i sig. Socialdemokraterna sitter i så fall i exakt samma båt som den nuvarande regeringen. Det finns, herr talman, ett stort engagemang i Allt detta kan inte finansieras via statsbudgeten. Kanske är det också så, att det icke-materiella stödet i vissa avseenden är det allra viktigaste. Jag finner att de skillnader som, att döma av de socialdemokratiska reservationerna, finns mellan utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattning på det hela taget är mycket marginella. De motsättningar som Pierre Schori talade om är konstruerade. Jag har förståelse för att Socialdemokraterna vill ha med några reservationer. Men i sak är skillnaden ganska måttlig. Det är bra att det finns en bred enighet om huvudinriktningen. Så några ord om det baltiska guldet. Pierre Schori var mycket försiktig i det avseendet. Det beror kanske i någon mån på att inte heller den regering som han själv arbetade för uträttade särskilt mycket. Socialdemokraterna har inte kunnat redovisa några alternativ till den handläggning som nu sker. När det gäller Ny demokrati vill jag säga följande. Om det nu är som Ian Wachtmeister sade, att finansierigen egentligen inte spelar någon roll, förstår jag inte varför Ian Wachtmeister här gör ett stort nummer av detta och visar en sorts indignation, vilken verkar ganska så spelad. Själva finansieringen var ju, som sagt, ointressant. Det viktiga är att guldet eller något annat till motsvarande värde återställs, vilket också skall också ske.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

Herr talman! Några dagar före påskhelgen kom det dramatiska beskedet att den ryska regeringen lämnat in sin avskedsansökan. Uppgifterna väckte oro och osäkerhet runt om i världen. Man frågade sig om Rysslands demokratiska epok redan var förbi. Hade de reaktionära krafterna, gamla Sovjetkommunister och ryska nationalister, fått övertaget? Lyckligtvis visade det sig snart att en kompromiss kunde uppnås, och regeringen återgick till sitt uppdrag. Genom ett klokt agerande från president Jeltsins och den ryska regeringens sida under den ryska folkkongressen verkar det faktiska resultatet av processen vara att den folkvalda regeringen snarast stärktes samtidigt som de bakåtsträvande krafterna tycks ha försvagats. Det mest imponerande är kanske det vi med hjälp av massmedia kan se och höra, nämligen vanliga människors inställning i Ryssland. I närmast oändliga livsmedelsköer står ryska kvinnor och män och förklarar att de har ett stort förtroende för president Jeltsin och hans regering. De förstår att dagens ekonomiska problem måste genomlidas på vägen mot ett demokratiskt och marknadsekonomiskt samhälle. Det förefaller vara få som i dag drömmer sig tillbaka. Herr talman! När sovjetiska stridsvagnar slog ner upproret i Östberlin 1953, konstaterade Bertolt Brecht ironiskt att om nu folket inte hade regeringens förtroende fick väl regeringen utse ett nytt folk. Det djupt tragiska allvaret för den stalinistiskt styrda delen av Europa under efterkrigstiden har varit att dessa regimer saknat legitimitet. Efter ett halvsekel med ett sådant system skulle det kanske inte vara så förvånande om en viss misstänksamhet levde kvar också mot diktaturernas demokratiska efterträdare. Men vad vi har sett under den ryska folkkongressen visar på motsatsen. Människorna stödjer aktivt reformpolitiken, trots att den på kort sikt ofta får smärtsamma effekter. Just denna tillförsikt och tro på reformpolitiken som befolkningen visar är den viktigaste förutsättningen för att demokrati och marknadsekonomi skall befästas i de f.d. kommunistiska planekonomierna. Utan ett sådant folkligt stöd kan de nya regeringarna inte genomföra reformer i sådan riktning. Det är i första hand människorna själva som i praktiken skall omdana sina samhällen. Det är i detta perspektiv som Sveriges och andra länders bistånd skall ses. Omvärldens viktigaste uppgift är att visa folken i Central och Östeuropa att de har vårt beslutsamma stöd och att vi ställer oss solidariska med deras reformpolitik. Under den gångna hösten och vintern har en bred internationell mobilisering ägt rum för att lämna ett sådant solidariskt stöd till de nya demokratierna i öst. Ett exempel på detta är den konferens om bistånd till OSS-länderna som hölls i Washington i januari och som kommer att följas upp i Lissabon i maj. Sverige deltar aktivt i dessa processer. Problemen i OSS-länderna, Baltikum och övriga Central och Östeuropa är gigantiska. Det står utom allt tvivel att omvärlden här står inför en mycket omfattande uppgift som kommer att kräva betydande ansträngningar av olika slag och under lång tid. Sverige har tagit sin del av denna uppgift på mycket stort allvar. Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att 3 miljarder kronor avsätts för stödet till Öst och Centraleuropa över en treårsperiod. Detta innebär en tredubbling jämfört med det stöd som beslutades 1990. Vårt särskilda ansvar ser vi ligga i stödet till de nya demokratierna i Sveriges eget närområde, dvs. de baltiska staterna, Ryssland och Polen, även om vi fortsatt kommer att lämna stöd också till övriga länder i Öst och En sådan inriktning är naturlig. Med dessa länder i närområdet, jag tänker givetvis i första hand på Baltikum, har vi både av geografiska och historiska skäl de närmaste kontakterna. Inte minst därför finns det också ett brett svenskt samhällsengagemang just för stödet till dessa länder. Det är på samma gång naturligt att vi på olika sätt försöker stödja utvecklingen i de delar av Ryssland som tillhör vårt närområde och där situationen i dag bitvis är mycket besvärlig. Den främsta prioriteringen måste här gälla vårt allmänna politiska stöd till reformprocesserna. En förutsättning för att människorna i Estland, Lettland och Litauen skall lyckas i sin omställning till demokrati och marknadsekonomi är att de känner stabilitet och trygghet inom sina egna gränser. Fortfarande står stora ryska styrkor på de baltiska staternas territorier utan att några avtal har slutits eller att någon tidtabell för deras tillbakadragande har avtalats. Detta är en anomali i dagens Europa som väcker oro. Här måste reella förhandlingar inledas snarast. Det kan inte ligga i någons intresse att tillbakadragandet av trupperna fördröjs mer än vad som är oundgängligen nödvändigt av praktiska skäl. Men de baltiska staterna behöver också bygga upp sina egna suveränitetsinstitutioner för att skapa sig säkerhet. Sverige måste stödja dem i dessa avseenden. Regeringen har redan beslutat om en suveränitetsgåva om 10 milj.kr. till vardera landet för att bl.a. stödja deras internationella förbindelser. Vi bidrar till säkerhetspolitisk kunskapsuppbyggnad, och vi har skänkt ett kustbevakningsfartyg till Estland. Ett samarbete har även inletts på områden som tullväsende, luftövervakning och polisverksamhet. Herr talman! Av den miljard kronor som regeringen föreslår för samarbete med länderna i Öst och Centraleuropa under nästa budgetår, utgörs en betydande del av valutastöd till de baltiska staterna. Genom att Estland, Lettland och Litauen blir medlemmar i de internationella finansinstitutionerna påskyndas genomförandet av sammanhängande ekonomiska reformprogram. Införandet av självständiga valutor kommer här att bli av avgörande betydelse för dessa reformers framgång. Sverige är berett att göra en större insats för att stödja sådana valutareformer i dessa våra grannländer än vad som automatiskt skulle följa av våra åtaganden inom ramen för den internationella valutafonden. Förvaltningsbistånd i form av rådgivning till de centrala myndigheterna utgör en viktig del i ansträngningarna att bidra till reformprocesserna, särskilt tills dess marknadsekonomiska strukturer finns på plats. Ju snabbare dessa länder lyckas upprätta de nödvändiga legala ramarna för marknadsekonomin, desto fortare kommer också svenskt och utländskt näringsliv att börja satsa och i sin tur bidra till ekonomisk tillväxt. Hittills har de svenska insatserna i Baltikum främst gällt domstols och rättsväsende, fastighetsregistrering och lagstiftning samt miljösektorn. Också andra områden som finansförvaltning och arbetsmarknadspolitik är aktuella för Ryssland. Tyngdpunkten i kunskapsöverföringen kommer att ligga på just sådana åtgärder som underlättar övergången till marknadsekonomi och som främjar den fortsatta demokratiseringen. Med en sådan målinriktning kan de svenska insatserna få en betydande effekt. Tillsammans med det djupa engagemang för att stödja utvecklingen i Öst som finns inom hela det svenska samhället, får denna viktiga stödreform dessutom en avsevärd bredd. Så sent som i mars blev vi på nytt påminda om de betydande brister som råder vid de sovjetbyggda kärnkraftverken i Sveriges omedelbara närhet. För att bidra till en förbättrad säkerhet vid dessa anläggningar avser regeringen att intensifiera det svenska stödet. I flera avseenden genomförs detta arbete tillsammans med andra länder. Låt mig här peka på det katastrofbistånd som Sverige hittills har lämnat till Baltikum och Ryssland. Under den mycket besvärliga omställningsperiod som för närvarande äger rum i öst uppstår ofta akuta behov av hjälp av humanitär natur. I detta avseende får vi räkna med att nya insatser kommer att behövas också i framtiden. Även här sker en betydande samordning på internationell nivå. När man talar om det svenska östbiståndet är det viktigt att se det svenska samhällets samlade insatser i ett sammanhang. Jag har redan nämnt betydelsen av det breda engagemanget för Baltikum. Man bör också se vilka resurser Sverige bidrar till att skapa tillsammans med andra länder. Ett exempel utgörs av det baltiska investeringsprogrammet som bildat en investeringsfond på 800 milj.kr. för utveckling av små och medelstora företag. När det gäller miljön har regeringen i kompletteringspropositionen föreslagit att 500 milj.kr. per år avsätts för satsningar i Östersjöområdet. Också dessa satsningar kommer att delvis komma Baltikum och Ryssland till godo. Likaså lämnar vi stöd genom Sveriges medverkan i de internationella finansinstitutionerna för bl.a. valutastabiliseringsfonder. Jag har berört dessa frågor tidigare beträffande Baltikum. Men jag kan tillägga att den s.k. 10-gruppen, där Sverige ingår, i dagarna har ställt sig bakom bildandet av en stabiliseringsfond för den ryska rubeln på 6 Utan att här räkna upp alla de olika insatser som görs kan man alltså konstatera att Sveriges stöd till Öst och Centraleuropa är avsevärt större än den miljard kronor som presenteras i budgetpropositionen. Sveriges samarbete med demokratierna i öst befinner sig i en uppbyggnadsfas. Självfallet möter denna typ av samarbete svårigheter. Vi känner dem väl från det traditionella utvecklingssamarbetet. Just därför är det viktigt att dra lärdom av dessa erfarenheter och inse att det är först när länderna själva genomfört många av de reformer som behövs för en marknadsekonomi som stödet utifrån kan ge full utdelning. Precis samma erfarenheter har också andra västländer som hjälper Baltikum och Ryssland. Av dessa skäl fäster vi också stor vikt vid att bistå med uppbyggnaden just av sådana fungerande strukturer som är nödvändiga för demokrati och marknadsekonomi. Herr talman! De senaste årens dramatiska utveckling i Öst och Centraleuropa kan sägas ha skakat om mycket av världsbilden för den europeiska efterkrigsgenerationen. Europa och världen har blivit bättre på kort tid, och vi har anledning att känna glädje och tillförsikt inför det framtida nya Europa, även om man måste vara beredd på att den positiva utvecklingen kan drabbas av bakslag. Sådana risker får inte göra oss tveksamma. Det är nödvändigt att vi ger ett helhjärtat moraliskt och materiellt stöd till de nya demokratierna i det nya Europa. Efterkrigstidens skygglappar och plågsamma tigande måste en gång för alla vara borta.

Herr talman! Fru utrikesminister! Låt oss då ta fasta på vad vi är överens om. Riksdagens utrikesutskott har fyllt den som vi tyckte tomma ram som regeringen angav för de miljarder man ville satsa -- och som vi vill satsa -- på länderna i Vi har nu fått riktlinjer, en gemensam grund, en huvudfråga. Vår reservation innebär att vi vill ha en annan omfördelning i vissa som vi tycker strategiskt viktiga områden, där man kan ge ett långsiktigt mandat för de organisationer vi har i Sverige, som SIDA och BITS, så att man kan sätta i gång med projekt för folkrörelser och andra. Men i stort sett är vi i övrigt eniga. Det är bra, och det skall vi inte glömma bort. Frågan om vår skuld till Baltikum har, tycker jag, en annan dimension än själva biståndet. Det har att göra med vilket språk man för, vilken grad av ärlighet man har i hanteringen av vissa frågor. Jag vill gärna säga att vi alla här i Sverige har ett solkigt förflutet när det gäller Baltikum -- och det får vi alla ta på oss. Vår skuld till Baltikum kan vi egentligen bara gottgöra genom hela det samarbete som vi vill åta oss. Det är guld värt. Men att göra som regeringen är inte riktigt ärligt. Man utfäster en ram, och sedan säger man att det är en kompensation. Då gottgör man inte hela den skuld som man anser sig ha. Vi hade därför från utskottet begärt att regeringen skulle återkomma -- klarlägga och undersöka alternativa finansieringar, så att det verkligen blev det som man själv hade sagt att det skulle bli, nämligen en kompensation. Men när nu vårbudgeten kom, var det ingen alternativ finansiering, utan det blir annat östsamarbete, med Tjeckoslovakien osv., som får finansiera guldet. Det är inte -- jag upprepar -- i George Marshalls anda, det är mer i George Orwells anda. Jag kan bara beklaga det. Och det är regeringen som har kokat denna soppa. Om regeringen inte fäster avseende vid vad vi i oppositionen tycker om den här saken -- fråga då gärna president Landsbergis, när han kommer hit nästa månad, vad han tycker.

Herr talman! Ju fler kockar desto sämre soppa, brukar det ju heta. Jag tycker nog att den här guldfrågan just har blivit sämre ju fler kockar som har börjat röra i grytan. För egen del har jag faktiskt en gång här i kammaren gett ett mycket klart besked i den här frågan -- och jag tror att frågeställaren själv är närvarande. Jag sade då faktiskt rent ut att regeringen avser att kompensera balterna för det guld de en gång deponerade här i Sverige i Riksbanken. Dessutom sade jag redan då att regeringen icke såg några andra finansieringsvägar än att ta av den tremiljardersram som kommer att anvisas under tre år -- för det handlar ju om att försöka använda den. Allt annat blir en ytterligare underskottsfinansiering. För egen del har jag således försökt ge mycket raka besked från början. Jag hade funnit det något mer naturligt att bli utskälld här i kammaren om jag hade sagt att vi inte skulle kompensera balterna för guldet än när jag har sagt att vi skall göra det. Och jag är något förvånad över det tonläge som Ian Wachtmeister använde i denna fråga.
Herr talman! Det är taget ad notam. Vad jag tycker är positivt är att balterna själva mycket klart säger att de fäster vikt vid att få den här kompensationen och att de, vilket vi naturligtvis tycker är mycket bra, avser att se dessa pengar som ett stöd när det gäller deras möjligheter att införa en egen valuta. Det blir alltså ett slags tillägg till det valutastöd som vi ju har avsatt inom ramarna. Det tror jag kommer att visa sig vara mycket konstruktivt för dem själva, och vi tycker att detta stämmer väl med de riktlinjer vi har för de insatser vi vill göra i Baltikum. Till Pierre Schori vill jag säga att jag naturligtvis noterar med glädje att utrikesutskottet är så enigt; det är väl alldeles utmärkt. Jag måste dock säga att när jag lyssnade till Pierre Schoris anförande, tyckte jag att det mera handlade om olika biståndsorgan och deras tyngd och relativa betydelse i den svenska hanteringen än vad det handlade om riktlinjer för våra insatser för Centraloch Östeuropa, och vårt mål med dessa insatser. Det är möjligt att våra synsätt här skiljer sig något. Jag tycker att våra biståndsorgan naturligtvis skall försöka se till att de fungerar så väl som möjligt, men det är riktlinjerna för och målen med vårt samarbete som är det väsentliga. När det gäller våra relationer till de baltiska staterna och vår skuld, har faktiskt regeringen på ett mycket bra sätt varit öppen i dessa frågor, när vi haft premiärministrarna på besök. Vi har även gett Wilhelm Carlgren i uppgift att skriva en historik, och jag tror att det blir en mycket intressant läsning för oss alla.
Herr talman! Utrikesministern sade att jag talade mest om biståndsorgan. Det gjorde jag inte, men de spelar en viktig roll i sammanhanget. Att de som finns på plats har sakkunskap och erfarenhet, att de får ett klart mandat, och också mera pengar, att göra nytta -- det var vad jag talade om. Sedan hade jag också andra riktlinjer. Jag skall gärna sammanfatta mina riktlinjer i några rader, som jag tycker på ett mycket fint sätt uttrycker vad det handlar om. Utrikesministern citerade här Brecht, och jag vill gärna citera en estnisk poet som sammanfattar precis vad vi tycker. Det är skönt, får jag säga, att utrikesministern ofta använder litterära förebilder som Voltaire senast -- och nu alltså Brecht. Det är litet annorlunda än kombinationen av Plåtniklas och Josef Stalin som vi hörde här -- Ian Wachtmeisters figur. Det vi vill med Östeuropa kan sammanfattas så här i några rader, fru utrikesminister. Det är en dikt av Det finns tredjevärldenfickor i Europa som man frestas förbise, namnlösa kuster c1 > utmärkta med ett kryss och ett mentalt frågetecken. kan du höra en bikupas klagosång och under vattnet ana konturerna

Herr talman! Låt mig bryta den poetiska ådran och vara mycket konkret och praktisk. Det kan också ha sitt intresse. Under de månader som gått sedan dess har 168 milj.kr. kunnat utbetalas till Baltikum i olika insatser. Sedan den nya regeringen tillträdde har insatserna för Central och Östeuropa kunnat öka, även i avvaktan på det riksdagsbeslut som jag ser mycket fram emot att denna kammare skall fatta. Jag tycker vi skall notera detta, eftersom kritiken i en del massmedia har varit en smula orättvis. Man har inte uppmärksammat de insatser som den nya regeringen har gjort för att få fart på hjälpen till Före den 4 oktober låg det genomsnittliga stödet per månad till länderna i Central och Östeuropa på 15--20 milj.kr. Därefter har vi lyckats att öka utbetalningarna till 50 milj.kr. varje månad. Det har alltså blivit en annan fart på våra insatser riktade mot Central och Östeuropa. Jag vill ta tillfället i akt att säga det. I detta har även riksdagen medverkat. Vi hade inte kunnat klara detta med den föreliggande gamla budgeten av socialdemokratiskt märke om icke riksdagen medverkat till att regeringen fått ta i anspråk pengar som var avsatta till en särskild EFTA-fond, de s.k. Jugoslavienpengarna. Det tackar jag för. Men jag vill också betona att vi har använt dem, och många gånger använt dem på ett konstruktivt sätt.
Herr talman! Det är med glädje man kan konstatera att den i denna kammare stundtals vandrande majoriteten i varje fall är överens om att den totala socialistiska katastrofen borta i Östeuropa gav enorma skador för människor, för miljön och för ekonomin. Jag tycker att vi inte skall glömma det nu. Sedan vill jag till fru utrikesministern ställa frågan om hon håller med om min verklighetsbeskrivning, dvs. att vi i Sverige nu måste -- var vi än står till höger eller vänster -- stenhårt prioritera Baltikum och Östeuropa. Prioritera betyder att det är där man lägger tyngdpunkten. Det är ett dramatiskt skeende som pågår på den sidan, och det kan bli mycket farligt. Håller också utrikesministern med om att andra länder i världen faktiskt förväntar sig att vi skall ta ansvar för vår lilla bit här uppe? Det läggs ner enorma pengar i resten av Östeuropa t.ex. Men just den delen med Baltikum tycker man att det är vår skyldighet att hjälpa. Så har i varje fall jag uppfattat det. Jag har ytterligare en fråga. Jag hoppas att det inte blir för många. Tycker inte utrikesministern att man skall betala sina hedersskulder, och att finansieringen av dem är fullständigt ovidkommande? Vidare är givetvis symboliken i denna fråga enormt viktig. Att den är viktig för de baltiska staterna vet vi, och det tror jag att de flesta kan förstå. Men jag tycker att symboliken är minst lika viktig för oss här i Sverige. Till sist. Jag har inte nämnt Stalin, och det har heller inte fru utrikeministern. Men det är klart att jag på ett sätt gjorde det, men då inte i bemärkelsen Plåtniklas utan som en stor järnrumpa. Tackar.
Herr talman! Självfallet har vi ett särskilt ansvar för Baltikum. Så är det. De är våra nära grannländer och länder med vilka vi är förenade i historiska band. Det är folk och länder vilka fäster särskilda förhoppningar vid oss. Det är väsentligt för oss att ta vårt ansvar för Baltikum just i internationella sammanhang, där det finns en risk att många av de större länderna och aktörerna i världen naturligen fäster sina blickar vid Ryssland och utvecklingen där. Den är central, och den är central också för de baltiska staterna. Men det finns naturligtvis här en risk att de baltiska staterna glöms bort. Här har vi ett särskilt ansvar dels i våra bilaterala relationer, dels i vad vi kan göra för de baltiska länderna internationellt. Det ansvaret försöker regeringen att ta i de sammanhang vi har en möjlighet till detta. Självfallet skall man betala sina hedersskulder -- Ian Wachtmeister. Det är min bestämda inställning, och det är därför jag också givit de svar jag givit i denna kammare. Men det är naturligtvis bättre om man kan göra det från de besparingar man har hemma i stället för att gå till en ny bank och ta upp en ny skuld. Den finansiering regeringen föreslår sker inom ramen för dessa tre miljarder, för övrigt blir det en underskottsfinansiering.
Herr talman! Det har tidigare citerats en del kända poeter. Jag skall inte trötta er med någon längre dikt. Jag vill bara erinra om Hamlets monolog: Att vara eller inte vara. Det är vad dessa frågor handlar om, nämligen existensen, varandet, i vår del av världen. Vi har vårt stora ansvar här. Vi sitter inte längre på parkett och kan ta ansvar litet här och där, utan nu har verkligheten krupit inpå oss. Min fråga till utrikesministern är: Tror utrikesministern själv att vi kan fortsätta att ha den inriktning på u-hjälpen som vi har? Tror hon inte att stora omplaceringar kommer att bli nödvändiga inom u-hjälpen och att enprocentsmålet i Sveriges statsfinansiella läge inte kommer att kunna hållas heligt, utan att krav i stället kommer att ställas på effektivitet och att man gör vettiga saker?
Herr talman! I denna fråga står jag på regeringsdeklarationens grund. Det är också på denna grund som jag är utrikesminister.

Herr talman! När den gamle vise Väinämöinen, sångaren som är solens årsbarn, för första gången blickade upp ur det ägg som han föddes ur såg han havet. Så ungefär börjar Kalevala. Många hävdar att Kalevalamyten inte handlar så mycket om Karelen utan att den troligtvis i stället är en Östersjömyt som Elias Lönnrot nedtecknade. Det finns också i Estland en gammal tradition som går tillbaka på Kalevi Poeg, eller något liknande. Det finns alltså rikliga möjligheter att citera också ur Östersjömyterna när vi skall debattera här i kammaren. Mycket av vårt Östeuropasamarbete koncentreras naturligtvis nu kring Östersjön. Detta samarbete har satts i gång bra av regeringarna runt Östersjön. Alla regeringarna har nu bildat det Östersjöråd som också tidigare regeringar har arbetat för att det skulle komma till stånd. Så sent som förra veckan ville parlamenten institutionalisera årliga möten i Östersjökonferenser. Där skulle alltså alla riksdagar runt Östersjön mötas. Detta är bara några exempel ur politikens värld på att det finns ett klart ökande engagemang och en efterfrågan på samarbete runt hela Östersjön mellan Östeuropas länder och de rika länderna i väst. De finns två olika motiv för hur detta Östersjösamarbete, som är viktigt för en stor del av vårt Östeuropasamarbete, har vuxit fram. Det ena är självklart och har debatterats ganska mycket i kammaren nu. Det är den hunger på samarbete som växte fram när järnridån försvann. De politiska barriärer som Östersjön utgjorde försvann, militära barriärer har minskat och även de ekonomiska gränserna mellan EFTA, EG och COMECON har minskat eller fallit bort. Det vet vi alla. Mycket av det nya samarbetet, vare sig det är kommersiellt, fackligt, kulturellt, konstnärligt, turistmässigt eller politiskt, kommer ur detta. Det andra motivet är också viktigt att ta fram. Det handlar väldigt mycket om utvecklingen inom EG. Den främjar ju på ett systematiskt sätt en regional samverkan. Det sker både genom marknadens krafter och genom koncentrade samhälleliga insatser på de framgångsrika områdena i EG. Det sker också i högsta grad genom EG:s regionalpolitik för att stärka de eftersatta regionerna i EG. Den del av diskussionen om ett ökat samarbete mellan Öst och Västeuropa kring Östersjön som har initierats av våra vänner i Nordtyskland har ju inte minst haft regionaliseringen av Europa på näthinnan och även oron för att vår del av världen kommer att marginaliseras. Det har ju varit en drivkraft bakom den strävan som exempelvis Björn Nordtyskland har haft som bakgrund när man har myntat slagordet den nya Hansan. För att kunna diskutera hur vi praktiskt skall utforma vårt samarbete med den del av Östeuropa som ligger runt Östersjön är det viktigt att ta den utgångspunkten och EG:s ambitioner på allvar. Det pågår utomordentligt avancerade nätverkssamarbeten inom EG. Det kan gälla järnvägar såväl som kunskapsvägar. Det handlar om avancerad teknik, nätverk mellan människor och mycket annat. Så sent som i februari har vi i Nordiska rådet, mot bakgrund av EG:s erfarenheter som har samlats i de s.k. transeuropean networks, enhälligt rekommenderat samtliga regeringar i Norden att åstadkomma en infrastrukturplan för Norden. I Nordiska rådets tappning handlar visserligen den planen om de nordiska länderna, men den har också en bäring på samarbetet över Östersjön för att kunna skapa nätverk till de baltiska staterna, Polen, Ryssland och andra områden. Här kommer naturligtvis även de nordiska finansiella institutionerna mycket väl till pass. De har ju sina program utformade så att de också kan fungera i en sådan ram. Det gäller t.ex. Nordiska investeringsbanken och det nya baltiska investeringsprogrammet, som utrikesministern också nämnde. Det är viktigt att regeringarna nu fångar upp denna enhälliga rekommendation från Nordiska rådet. Det är visserligen projekt för infrastrukturen, dvs. både den fysiska med järnvägar och vägar och för universitetssamarbete, vuxenutbildning och mycket annat som handlar om Norden.

Det gäller import på de områden där Östeuropas länder kan åstadkomma en konkurrenskraft. Vi har nu ingått ett frihandelsavtal med Man förhandlar fortfarande mellan EFTA och Polen och Ungern. Dessa avtal -- särskilt dem med Estland, Lettland och Litauen -- är av naturliga skäl inte heltäckande. Det finns ännu inte organ i alla stater som helt kan hantera alla dessa besvärliga frågor. Det handlar om att bygga upp system för att hantera handel osv. Det är viktigt att man tar till vara de möjligheter att främja import från Baltikum som finns inom ramen för de avtal som har slutits. Det gäller de områden där de realistiskt kan komma att exportera något till oss, t.ex. när det gäller jordbruksvaror. Detta gäller självfallet också Polen. Om vi menar allvar med att främja utvecklingen i Östeuropa måste vi också öppna oss på de områden där våra grannar är konkurrenskraftiga. Vi skall inte uppmana dem till marknadsekonomi och tala om värdet av fri handel och sedan när marknadsekonomin väl är uppnådd säga att på de områden där vi själva har känslig produktion får marknadsekonomin inte råda, utan där skall vi ha regleringar och protektionism. Så får det inte bli. De frihandelsavtal som nu är tecknade ger möjlighet till en bättre frihandel och möjligheter att uppmuntra dessa länder att exportera till oss på de områden där det kan vara besvärligt för oss. Inte minst i en riksdag, där så många motioner handlar om att skydda produktionen i den egna regionen, är vi alla klara över att det finns många områden där vi har en produktion som är känslig. Det gäller ofta låglöneproduktionen i vårt land och de områden där våra grannar är konkurrenskraftiga. Om vi inte tillåter den exporten till oss, kommer Östeuropa i längden att ställas inför en omöjlig ny fattigdomsmur. Vi måste i stället ta till vara de möjligheter som inte minst EG:s inre marknad och EES-avtalet ger, för att öka vår sysselsättning och finna nya arbetstillfällen i stället för dem som eventuellt kommer att försvinna när konkurrensen från Östeuropa ökar. Då bör vi inte alltför hårt tillämpa dumpingvapen och annat. Det gäller för oss och för regeringen att, med en mer aktiv näringspolitik än den som man hittills har visat upp, se till att vi kan utnyttja de goda möjligheter som EES-avtalet och EG:s inre marknad kommer att innebära, för att i stället förstärka sysselsättningen och se till att de regioner i Sverige som kan ha det besvärligt kan utvecklas. Därför finns det en koppling till det samarbete vi har i Västeuropa med EG inom EES. Det måste fungera väl. Det finns även en koppling till de anpassningar i vårt eget samhälle som vi måste göra om vi menar allvar med stödet till Östeuropa. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Jag har inte lyckats bli särskilt upphetsad över vad Mats Hellström anförde här. Men i mitt tidigare anförande var min indignation mycket äkta. Det gällde allt, hela kedjan, de 50 åren med Baltikum, guldet vi gav bort, människorna vi lämnade ut och skulden som vi nu myglar med. Jag var faktiskt så indignerad att jag glömde en formalitet, nämligen att yrka bifall inte bara till reservationerna 4 och 5, utan även till följdreservationen 6. Denna formalitet vill jag härmed anmäla.